Fru talman! Faktum kvarstår ju att det på valsedeln stod att ett ja gällde i enlighet med det framförhandlade avtalet. Det avtalet gäller. Vad regeringen nu gör är att gå ifrån detta avtal, och frågeställningen finns där fortfarande: Hur tror ministern att detta kommer att uppfattas av dem som gick och röstade i tron att texten på valsedeln gällde? Vi måste verkligen börja undra om folkomröstningar har något värde, när man bara kan gå ifrån resultatet efter folkomröstningsdagen. Situationen i ekonomin har varit akut rätt länge - den är ingen nyhet och uppstod inte efter folkomröstningsdagen. Det är inte ett argument för att nu gå ifrån avtalet. Det förvånar mig litet att regeringen skulle ha bjudit in också kds till överläggningar. Mig veterligt har det inte skett när det gäller jordbrukspolitiken. Det har inte heller skett några överläggningar om strukturfonderna och det landsbygdspolitiska stödet. Men vi är alltid öppna för samtal, och man kanske kan presentera möjliga vägar att komma framåt. Men vi vill ha en inbjudan. Vi är inte representerade i jordbruksutskottet, så man måste skicka ett särskilt papper över till vårt riksdagskansli, om man menar allvar med inbjudan till samtal. När det gäller det konfrontationsläge som nu råder har jag uppfattat två besked i debatten. Det ena är att det inte kommer att läggas fram ytterligare pålagor som är riktade mot jordbruket och landsbygden. Det vore bra att få bekräftat att det är på det sättet och om det gäller ett år, två år eller mandatperioden. Det andra beskedet var att regeringen nu försöker lösa problemet med avbytarverksamheten på ett acceptabelt sätt. Jag uppfattade att det finns en vilja att göra det, och det är positivt. Det är på det sättet man måste bryta upp de låsningar som har uppstått. Jag undrar om man har någon tanke på att komma ur det konfrontationsklimatet som råder. Det här var ett par besked som i och för sig var positiva, men det finns tillräckligt många dåliga förslag som ligger kvar för att vi skall kunna ta talet om samarbetsregering på allvar. Det handlar fortfarande om en konfrontation.

Låt vara att vi inte preciserade det i summor, men principen var fullständigt klar, dvs. att vi skulle inte komma att ha råd att ta emot de framförhandlade resultaten i det här läget. Sedan säger Dan Ericsson att ekonomin inte blev dålig efter folkomröstningen. Nej, den blev den dålig under de tre år då ni satt i regeringsställning. Det var då som statsskulden fördubblades och litet till. Den debatten behöver vi inte föra nu. Det är bara att läsa i finansplanen m.m. för att se hur det var. Jag tycker därför att det är mycket märkligt att man ansåg sig ha råd att ta emot bidrag till den höga merkostnad för svenska skattebetalare som inte var finansierad. Det fanns inte heller såvitt jag vet något samlat borgerligt förslag där man talade om hur man skall finansiera medlemsavgiften. Så några ord om de "låsningar" som har uppstått. Jag vill bara säga att det till stor del är en massmedieprodukt. Jag har träffat väldigt många bönder, även under denna höst sedan jag blev jordbruksminister. Vid mina möten, samtal och diskussioner med Sveriges jordbrukare känner jag inte av någon låsning - tvärtom. Mina relationer till de många bönderna på basplanet är mycket goda och hjärtliga.

Fru talman! Jag vill bara erinra Margareta Winberg om att det fanns en finansminister på 80 talet som hade vissa besvär. Det var då grunden lades för de problem som har tagits upp här. Jag tycker också att det är fel tillfälle att ventilera dem. Vi har nog med jordbrukspolitiken av i dag. Margareta Winberg säger att hon har all respekt för folkomröstningen. Men varför har hon inte all respekt för det avtal som man röstade om? Den frågan vill jag ha ett svar på. Margareta Winberg talade vidare om anpassningspolitiken som vi lade fast 1990. Den kostade mycket pengar. Hon säger t.o.m. att den kostade dubbelt så mycket som det budgeterade beloppet. Det är inte sant. Kan jordbruksministern bevisa att det är så? Att anpassningspolitiken gynnade producenterna på konsumenternas bekostnad talade Margareta Winberg också om. Det är inte heller sant. Sanningen är att konsumenternas kostnader för de s.k. reglerade livsmedlen sjönk under dessa år. Om inte jag minns fel rörde det sig om upp till 6 %. Jordbruksministern säger också att hon vill öka livsmedelsindustrins konkurrenskraft. Ja, visst det vill vi alla. Men det gör ni inte genom den praktiska politik som ni nu står för. Inom livsmedelsindustrin än man tvärtom oroad i dag. Man hade långtgående planer på att göra mycket stora satsningar, inte minst i södra Sverige. Nu tvekar man på grund av den politik som ni bedriver. Vidare säger jordbruksministern att intensiteten ökar genom höga arealstöd. Det är faktiskt tvärtom, fru jordbruksminister. Det gör det bl.a. därför att EU har gått in för det här systemet. Till sist vill jag ställa en fråga om gödselavgifterna. De som nu är aktuella räcker, säger jordbruksministern. Det är i och för sig glädjande. Jag tror inte att jordbruksministern i praktiken kan leda i bevis att de här ökade avgifterna är motiverade ur miljösynpunkt. Är det ändå inte fråga om en ren skatt? Till sist sade jordbruksministern att svenska bönder är bättre på att dra ner på användningen av handelsgödsel och bekämpningsmedel. Varför skall man då straffbeskatta den användningen med nya avgifter? Det snedvrider konkurrensen.
Fru talman! Jag håller med Ingvar Eriksson om att vi inte skall diskutera hur det var och vems fel det var. Vi kommer aldrig att bli överens, så det är meningslöst. Ingvar Eriksson talar om respekt för folkomröstningen och avtalet. Men säg mig då Ingvar Eriksson hur vi skall finansiera mottagandet av de pengar som ni önskar? Vad skall vi dra ner på? Är det på barnomsorgen, utbildningen, sjukvården eller pensionerna vi skall dra ner? Hade ni tänkt att vi skulle låna ytterligare pengar, utöver de 200 miljarder som vi just nu har i budgetunderskott? Den ackumulerade skulden är 1,3 biljoner. Vi har inte dessa pengar. Så enkelt är det. Jag är övertygad om att inte ni heller hade dem. Ni kunde lägga fram den här propositionen, eftersom ni kände på er att ni inte skulle behöva ta ansvar för resultatet. Då är det mycket lätt att i efterhand säga att om vi hade fått fortsätta att regera skulle det ha varit på ett annat sätt. Ingvar Eriksson talade om kostnaden. Vi budgeterade 13,7 eller möjligen 13,6 miljarder 1990 under en femårsperiod. Det gjorde vi efter mycket tricksande och diskuterande i utskottet. Vi var överens om detta - Moderata samlingspartiet, Folkpartiet, Sedan fick vi en annan regering, och då gällde detta inte riktigt längre. Det var då som kostnaderna också ökade. Den OECD-rapport där detta leds i bevis går det numera mycket bra att få ut från Så till konsumentfrågorna. Var fanns kvalitetsdiskussionen under den borgerliga regeringens tid? För oss gäller inte konsumentpolitiken bara billig mat. Det är så mycket mer. Det handlar om kvaliteten. Var fanns miljöengagemanget? Jag har sagt att bönderna i Sverige är bättre än i andra länder. I slutet av de tre borgerliga åren såg vi en tendens till en ökning av handelsgödselanvändningen. Det medförde att t.o.m. den borgerliga regeringen i sitt sista dokument föreslog en, om än försiktig, höjning av avgifterna. Även den borgerliga regeringen såg tendenserna. Det är skälet till att vi lade fram detta förslag som är litet skarpare.
Fru talman! Jordbruksministern undrar här hur vi skall ha råd att ta emot de pengar som EU genom återflödet i avtalet kan ge Sverige. Om vi verkligen vågade satsa på framtiden i Sverige, vilket svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri vill och kan, skulle de pengarna faktiskt komma tillbaka till statskassan. Med de höga skatter som ni socialdemokrater förordar är jag helt övertygad om att det åtminstone skulle bli en bra affär för staten. Varför missa alla de jobb som nu står på spel, Margareta Winberg? Det rör sig om tusentals jobb i södra Sverige, som ni riskerar genom den här politiken som snedvrider konkurrensen. Tala med Lantarbetareförbundets representant i Skåne och med livsmedelsindustrins anställda! Jag är övertygad om att Margareta Winberg därigenom skulle få reda på att de här pengarna kommer att ge ett återflöde genom en dynamik på landsbygden. Varför är socialdemokraterna inte beredda? Ni har trots allt de flesta rösterna totalt sett på landsbygden. Ni tänker inte på landsbygdens utveckling och expansion. Ni talar bara om den, men ni lever inte upp till det. Nu har ni chansen att ändra er. Vi skall rösta i morgon. Ni har faktiskt chansen att stöda en del av de förslag som vi har lagt fram. Det hade gynnat landsbygden. Jag är säker på, Margareta Winberg, att det skulle bli mycket, mycket lättare att vara jordbruksminister om ni hade gjort detta. Avslutningsvis har jag en liten fråga som jag gärna vill ha svar på. Är det en medveten vilja och målsättning att öka spannmålsodlingen i de svaga områdena i landet där man är mest inriktad på vall, bete och mjölkproduktion? Om svaret är nej undrar jag hur ni kan motivera lägre LFA-stöd, stödet till de missgynnade bygderna. Det är något som skulle vara mycket värdefullt för svensk landsbygd. Det återflöde som vi kan få genom miljösatsningar har ni socialdemokrater ofta talat om. Ni har kritiserat den borgerliga regeringen för att den inte var tillräckligt entusiastisk och ambitiös i miljöpolitiken. Nu har ni chansen, men ni tar den inte. Jag hoppas verkligen att Margareta Winberg tar till sig dessa ord. Det går bra att återkomma. Vi skulle uppskatta det. Jag är övertygad om att Sveriges landsbygdsbefolkning skulle uppskatta det liksom konsumenterna. Vi behöver alla en framtidstro och en optimism. Ta vara på chansen
Fru talman! Jag blir alltid lika förundrad och full i skratt när jag hör företrädare för Moderaterna och andra borgerliga partier tala om detta återflöde. Man säger att det kommer in så mycket skatt från bönderna. Ingvar Eriksson? Betalar han värnskatt? Vårt bidrag var att lägga en sådan skatt på de högavlönade. Jag tror inte att det är många bönder som betalar värnskatt. Vilken skatt är det ni talar om som skall flöda in till den svenska statskassan så att det egentligen inte kostar någonting att lämna ut den eller de miljarder som medfinansieringen innebär? Det vore på sin plats att ni förtydligar er och inte bara säger att detta inte kostar någonting. Pengarna kommer tydligen från himlen eller någon annanstans ifrån. Det är viktigt att slå fast att landsbygden skall utvecklas. Det skall vara ett jordbruk i hela landet. Men kom ihåg, Ingvar Eriksson, att det inte i första hand är genom en jordbrukspolitik som vi får en levande landsbygd. Så många jordbrukare har vi inte. De människor som väljer att bo på landet och som väljer att vara med och utveckla landsbygden sysslar med annat än jordbruk. Men jag vill gärna säga att jordbruket är väldigt viktigt för dessa personer. Motivet för människor att flytta ut på landet är många gånger att de vill se en levande landsbygd i form av öppna landskap. De vill se djur som går och betar. De vill känna att det finns bönder, djur och ett jordbruk. Ur den aspekten är det viktigt att det finns ett jordbruk, men det är inte jordbrukarna som i första hand svarar för den stora mängden arbete och utvecklingen på landsbygden. Det är på sin plats att säga att livsmedelsindustrin i Sverige håller på att gå mycket bra. Jag har haft många samtal med företrädare för livsmedelsindustrin, inte minst för att diskutera hur vi skall kunna marknadsföra och sälja svensk mat på i första hand den europeiska marknaden. Jag ser det som en av mina viktiga uppgifter att biträda livsmedelsindustrin i detta arbete, att vara litet grand av en ambassadör för svensk mat. Jag har varit på en utställning i Paris. Jag kommer att vara i Berlin på "Grüne Woche" och på andra större livsmedelsutställningar. Det tycker jag är viktigt. I april kommer jag också att leda en handelsdelegation som består av livsmedelsproducenter till Turkiet. Det värdesätter jag mycket högt i mitt arbete. Jag prioriterar det. Slutligen vill jag säga att motivet till att utskottet har föreslagit färre regioner inte är att öka spannmålsodlingen längre norrut. Motiven är precis de som Inge Carlsson så bra beskrev tidigare. Dem behöver jag inte upprepa.

Fru talman! Jag måste säga att jag har svårt att förstå vad den socialdemokratiska jordbrukspolitiken egentligen syftar till. Inge Carlsson sade att socialdemokraterna har en bra jordbrukspolitik. Jag tycker faktiskt inte att den är bra. Den är negativ. Den är nästan destruktiv, och den är bakåtsträvande. Då kan man inte påstå att den är bra. Det finns förfärligt många påståenden om att man vill göra en massa saker, men man är också väldigt negativ när man uttalar sig om svenskt jordbruk. Jordbruksministern sade i sitt anförande att jordbruket har en negativ miljöpåverkan. Det är litet vårdslöst att säga så. Det går inte att bedriva någon mänsklig verksamhet utan att naturen och miljön påverkas. En stor del av den påverkan på naturen och miljön som jordbruket och jordbrukarna har stått för är faktiskt positiv. En stor del av de kulturvärden och det landskap som vi har är ett resultat av denna verksamhet. Jordbruksministern sade visserligen i en replik att de svenska jordbrukarna egentligen är fantastiska. Tack för det, jordbruksminister! Det behövs mer sådant. Trots att de är så fantastiska och trots att de gör dessa framsteg när det gäller att anpassa produktionen så att den följer naturens naturliga sätt att reagera tar man fram piskan för att driva jordbrukarna ännu litet längre i stället för att nyttja det som hittills har varit framgångsrikt, nämligen moroten. Den är trevligare och bättre på alla möjliga sätt. Jordbruksministern säger att hon är kompis med bönderna, att hon har varit ute och pratat med dem och att de är så snälla och hjärtliga. Så är det. Bönderna är godhjärtade. När jag var på hälsokontroll hos Lantbrukarnas Hälsovårdscentral sade man att jag var som bönder i vanliga fall är: Jag hade dålig hörsel men ett gott hjärta. När vi behandlade den borgerliga regeringens proposition om jordbrukspolitiken i våras hade socialdemokraterna reservationer som skulle ha inneburit en halvering av bondens lön. Nu försöker Margareta Winberg på olika sätt att förverkliga denna politik. Det är anmärkningsvärt. Det är egentligen förskräckligt. Det är oerhört viktigt att det finns ett jordbruk i Sverige och att det fungerar. Vi behöver det svenska jordbruket för att kunna behålla en levande landsbygd. Vi behöver det för att kunna behålla det öppna landskapet. Vi behöver det också för att behålla växter och djur i vårt landskap, det som vi brukar kalla den biologiska mångfalden. När buskar och skog får växa upp kommer inte så många örter och blommor att finnas kvar. Om vi skall kunna ställa om hela vårt samhälle i den miljövänliga kretsloppsinriktning som vi alla vill är det absolut nödvändigt att vi använder biologiska produkter i större utsträckning. Jordbruket och skogen är en absolut förutsättning för att detta skall vara möjligt. Då får vi inte rasera det vi har. Om vi tittar på detta i ett mera globalt perspektiv finner vi att det inte är mängden mat som är det stora problemet. Jordbruksministern och socialdemokraterna vill ofta prata om de fantastiska överskotten. De är icke problemet. Problemet är att människor svälter. Vi har en befolkningsutveckling som gör att varenda hektar mark behövs. De behövs för mat och för att man skall kunna ta fram de nödvändiga miljövänliga produkterna. Detta är viktigt när vi formar jordbrukspolitiken. Dessa möjligheter fanns i det avtal som den förra regeringen förhandlade fram med EU. Vi hade en folkomröstning, och detta var en viktig del av förhandlingarna och det avtal som vi hade slutit. Jag tycker faktiskt att det är litet grand av ett bedrägeri av regeringen att frångå det som människor har röstat om och sagt ja till. Jordbruksministern säger att vi inte har råd. Jag skulle vilja säga att vi inte har råd att låta bli. Det kostar inte bara en massa pengar att ta emot dessa stöd, som jordbruksministern säger. Det är inte den skatt som bönderna betalar som är viktigast i detta sammanhang. Det viktigaste är all den aktivitet som dessa pengar medför. Det blir olika inkomster för staten och finansministern. Han får in moms. Han får in skatter från andra som gör jobb åt bönderna osv. Det är alldeles klart att regeringen och finansministern inte kommer att få in några pengar på den skatt som bönderna skall betala med en socialdemokratisk jordbrukspolitik. Det är bara förluster. Det betalar man inte skatt på, gudskelov. Men det kanske kommer en tid då en socialdemokratisk regering hittar på ett sätt att ta ut skatt också på det. Det vet jag inte. Det skall jag inte uttala mig om. Det viktiga är att vi inte har råd att vara utan de pengar som Sverige får, som blir ett inflöde i den svenska ekonomin. Vi har inte råd att vara utan ett svenskt jordbruk. Därför är det viktigt att vi slår vakt om det svenska jordbruket och ser till att vi får fram dessa miljöstöd, dessa LFA-stöd och ett sätt att fördela mjölkkvoten, så att vi utnyttjar den mjölkkvot som vi har fått oss tilldelad. Jordbruksministern sade ungefär att det skulle vara förskräckligt om vi skulle producera mer mjölk än vad vår kvot tillåter och att vi på det sättet skulle få betala straffskatt. Är det då regeringens avsikt att hålla igen så att inte hela kvoten delas ut, så att det blir en marginal? Jag tror inte på de siffror som Inge Carlsson tidigare nämnde och som sedan jordbruksministern nämnde. Det skall finnas 170 miljoner ton att fördela. Med den automatiska fördelningen av kvoten fördelas 3 130 000 ton. Det är inte så. Det är fler bönder som försvinner, och därför blir det förmodligen betydligt mer över. På vilket sätt skall fördelningen ske? Det är en viktig fråga att svara på. Vi behöver inte mer av politisk styrning och fördelning i sammanhanget. Vi behöver en fördelning med utgångspunkt i de förutsättningar som företagen har att producera mjölk. De som under många år successivt har byggt upp produktionen skulle få behålla den. Vad skall man säga till en mjölkproducent som har haft 40 kor under ett antal år? Han har då och då haft bekymmer, precis som alla har. Vi vet att produktionen var låg under 1991-1992 på grund av torka och en del andra bekymmer. Han kommer att producera mindre än den kvot han har i dag. Han får slakta tre fyra kor. Är det rimligt, jordbruksministern, att han skall behöva göra det så att jordbruksministern skall få litet mera kvot att fördela politiskt? Sedan var det frågan om klasser i arealstödet. Inge Carlsson sade att det inte fanns något förhandlingsutrymme. Det fanns faktiskt ett förhandlingsutrymme. Vi hade en diskussion. Det var inte alls nödvändigt med de elva klasserna. Men det är direkt tokigt med tre. Då blir det de konsekvenser som har tagits upp i debatten tidigare. Jag behöver inte upprepa dem. Det fanns faktiskt utrymme. Det var inte som jordbruksministern sade tidigare, nämligen att vi från den borgerliga sidan icke ville diskutera. Vi ville diskutera, men det gavs inte några möjligheter till det. Man bjöd inte på något. Där är faktiskt en skillnad. Vi hade en stor diskussion inför 1990 års beslut. Det var icke regeringens förslag som blev riksdagens beslut utan något helt annat. Då förde vi en dialog. Därför förstår jag inte riktigt jordbruksministerns påstående att vi aldrig brukar komma överens angående jordbrukspolitiken. Det brukar vi faktiskt bli. Vi har i många sammanhang kommit överens i jordbruksutskottet. En sista fråga. Jordbruksministern pratar ofta om det demokratiska underskottet i EU. Vi kan vara överens om att det är ett bekymmer. Men bekymret blir dubbelt när det demokratiska underskottet också sprider sig till den svenska politiken. Regeringen tycks ha fattat ett beslut om prisorter utan att bry sig om vad vi tycker här i riksdagen. Det fanns i den proposition som den tidigare regeringen lade fram en beskrivning av hur det skulle fungera med 33 orter. Det var för att få ett så jämnt pris som möjligt. Nu har den nuvarande regeringen - såvitt jag förstår - varit nere i Bryssel och gjort upp utan att bry sig om vad vi tycker här. Är det att värna den svenska demokratin? Är inte det att i stället förstöra den svenska demokratin och de samarbetsmöjligheter vi har? Det vore verkligen bra att få svar på några av frågorna av jordbruksministern - och kanske av Inge

Fru talman! Det var några nya frågor. De andra tänker jag inte beröra, för jag tycker att de är så genomdiskuterade. Men ett svar vill jag ge: Vi skall dela ut hela kvoten i en första fördelning. Hur den fördelningen skall göras framgår av utskottets betänkande. Lennart Brunander tycker inte att det skall vara någon politisk fördelning. Nej, men nu är det så att hela EU-systemet - tycka vad man vill om det - är ju ett gigantiskt centralstyrt politiskt system. Nu är vi där. Folket har sagt ja. Vi får finna oss i det, och nu får vi göra det bästa av situationen. Då blir det också en politisk styrning av sällan skådat slag - också i Sverige. Vidare tar Lennart Brunander upp en fråga som jag tror han är ganska ensam om. Jag har i alla fall inte hört någon centerpartist prata så i den här riksdagen. Det är möjligt att Lennart Daléus skulle kunna göra ett bemötande eller instämma. Det handlar om synen på överskottet. Vi vet att det i den globala livsmedelsdebatten finns två åsikter. Jag trodde att vi var överens i Sveriges riksdag om den ena, som går ut på att vi skall minska överskottet i Sverige, i EU och i USA och varhelst det förekommer i den rika världen. Jag har varit fyra dagar i Moçambique - över helgen och två dagar innan. Jag var där på presidentinstallation. Men jag passade naturligtvis på att studera jordbruket, som är så viktigt för människorna. Jag tittade på våra biståndsprojekt. Jag ställde frågan: "Vad är egentligen problemet nu när det har blivit fred?" Då fick jag svaret av alla inblandade i jordbrukspolitiken och i det praktiska utövandet av jordbruket: "Det är den dumpade marknaden." De sade att dit kommer livsmedel som är så billiga att det inte lönar sig för dem att producera själva. De får inte betalt för produktionen. Det är det synsättet vi har delat i denna kammare, möjligen med undantag för Lennart Brunander. Vi måste minska vårt överskott och minska dumpningen på världsmarknaden och i tredje världen. De måste få en rimlig chans att producera sin egen mat, i stället för att producera nötter som vi har till vår whisky eller någon annan cocktail här i Sverige.
Fru talman! Det är bra att få besked om att hela kvoten skall delas ut. Men då får man inte vara rädd - som jordbruksministern var tidigare - för att det kan bli för mycket. Jag ställer inte upp på argumentet om politisk fördelning och EU:s system. Om vi har en uppfattning att vi inte tycker att den politiska styrningen är så fantastiskt bra, skall vi inte förstärka den och göra den ännu kraftigare. Jag tycker att det sker här. Överskott kontra svält är naturligtvis ett jätteproblem som vi kan diskutera hur länge som helst. I Moçambique behöver de hjälp. De behöver också skydd mot en lågprisimport. Vi är överens om att det skall finnas en liberaliserad jordbruksmarknad över hela världen för att få bort de dumpade priserna - som inte är bra för någon. Men jag skulle kunna ge en annan beskrivning av ett annat land i Afrika där förutsättningarna för produktion inte är densamma. Jag var i Etiopien i våras. Där fanns 20 miljoner människor när jag besökte landet 1962. De kunde inte försörja befolkningen då. I dag är de 53 miljoner människor. En tysk skulle på FAO:s uppdrag göra en bedömning av landets möjligheter att försörja befolkningen självt. Han gjorde det. År 2030 skulle befolkningen var en bra bit över 100 miljoner. Förutsättningarna för att föda alla de människorna finns naturligtvis inte. Vart sjätte till sjunde år är det dessutom torka och det växer knappt någonting. Detta gäller inte bara Etiopien. Denna situation råder i stora delar av Afrika. Det finns andra och bättre förutsättningar på annat håll. Det viktiga är att få en situation där det inte finns en världsmarknad med restprodukter som ingen vill ha och som sänker priserna. Vi måste hjälpa dessa länder så att det blir en riktig och rimlig marknad. På den marknaden platsar också det svenska jordbruket.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att vi någon gång har denna diskussion. Alltför ofta och alltför länge har vi debatterat svensk jordbrukspolitik i det svenska jordbruksutskottet. Vi skall lyfta fram denna diskussion även i fortsättningen. Den syn vi har på den globala livsmedelsförsörjningen får faktiskt återspeglingar på vår egen politik, och i det här fallet, när vi skall bli medlemmar i unionen, på unionens politik. Sedan var det den politiska styrningen. Det är väl ingen som kan förneka att det är en kolossal styrning inte minst på jordbrukets område. När jag har varit i EG-delegationen och beskrivit vad jag tänker säga i ministerrådet har det också verkat som om det finns en enighet mellan partierna om att man måste göra någonting åt detta. Jag har i alla fall den socialdemokratiska regeringens uppgift att försöka att minska och helst avskaffa denna politiska styrning. Det är en uppgift som jag inser är gigantisk, men jag har lovat att åta mig den, och jag känner det verkligen som en utmaning.
Fru talman! Det är bra att vi kan vidga diskussionen till att gälla internationell jordbrukspolitik och politik över huvud taget. Men det får inte innebära att vi inte kan diskutera det som är nära och som rör oss här. Vi skall i dag också kunna få svar på de frågor vi ställer om den svenska jordbrukspolitiken. Den svenske bonden är faktiskt ganska desperat i dag, jordbruksministern, och vet inte riktigt hur han skall göra eller på vilket sätt han skall hantera problemen. Det ringde en person från en verkstad som också har maskinförsäljning och frågade mig vad jag tyckte och trodde. Jag sade att det inte är så lätt att veta. Vi får inga svar från jordbruksministern på frågan hur det här kommer att se ut i framtiden. Han sade också att man inte köper så många maskiner i dag och att man inte reparerar maskiner. Han har svårt att behålla sina anställda. Det måste finnas även sådan verksamhet i fortsättningen. Den får inte dö ut, lika litet som jordbruket får dö ut. Därför krävs besked om att man skall föra en politik som gör det möjligt och som ger rimliga ekonomiska förutsättningar att bedriva den här verksamheten. Det måste finnas en lönsamhet i svenskt jordbruk som gör att man kan investera för framtiden. Det måste finnas en lönsamhet som gör att man vågar satsa på litet nya saker också, så att man kan börja odla de produkter som skulle kunna vara i stället för den spannmål som Margareta Winberg inte vill exportera. Det finns ett fantastiskt behov också av detta för att vi skall kunna miljöanpassa det svenska samhället.

Fru talman! Det här handlar inte om jordbruk utan är ett allmänt anförande i förhållande till EU. I dag är det sorg i demokratins namn för oss nej-sägare, som har arbetat i fyra fem år för att behålla Sverige som ett självständigt land. Sällan har ett land betalat så mycket för att förlora så mycket. Annars brukar man säga: Smakar det så kostar det. Men att betala så mycket för något som ger en så dålig eftersmak, det är ändå inte brukligt. Vi ser alla just nu hur svårt det är att spara 20 miljarder i Perssonplanen. Det är nästan exakt vad vi måste punga ut med varje år för att kunna betala den årliga biljetten till EU. Men de dynamiska effekterna då, som ja-sidan hävdar skall komma vid ett medlemskap? Jo, dynamiska effekter blir det säkert, men om de blir positiva eller negativa går inte att svara på. Tänk på den gamla skattereformen mellan Folkpartiet och Socialdemokraterna. Där uteblev de positiva dynamiska effekterna helt. Bara den har kostat oss många sköna miljarder och åstadkommit en omflyttning av pengar från fattiga till rika. Kostnaderna av knytningen av den svenska kronan till ecun, också en överenskommelse över blockgränserna, gav en förlust räknad i 100 miljarder och en ökad arbetslöshet på 4-5 %, som bara den årligen kostar oss 50 miljarder. Anpassningen till EU har kostat oss 30 miljarder enligt statliga beräkningar. Ett medlemskap beräknas medföra intäktsminskningar genom att vi måste anpassa moms och punktskatter - en förlust på 20-30 miljarder. Våra kläder blir 5 - 20 miljarder dyrare. Enligt seriösa bedömare kommer ökad tillgänglighet till alkohol att ge oss kostnader på ett antal miljarder. De positiva ekonomiska effekterna ser vi nejsägare som enbart visioner. Var skall vi ta och varifrån har vi hittills tagit alla dessa pengar - ofattbart höga siffror? Jo, mängder av besparingar har drabbat och kommer att drabba arbetslösa, barnfamiljer, låginkomsttagare. Tvåtredjedelssamhället närmar sig, kryper allt närmare inpå oss. Ja, en miljardrullning har det blivit. Redan känner sig bönderna lurade. Hur då? Jo, de tittade på den del av återbetalningen av EU-avgiften som skulle gå till dem, och av den anledningen röstade många ja till medlemskap. Men att rösta bort självstyre och nationell integritet för ett, visserligen stort, men ändock bidrag för de närmaste åren! Och nu ser vi hur den godbiten plockades bort genom politiska fördelningsbeslut, och i framtiden kan ju bidragen helt försvinna. Men det handlar inte bara om pengar. Vi får också betala med minskad demokrati, med en ny osynlig järnridå mot öst, även om ridån flyttas några länder längre österut. Det blir slut på neutraliteten genom WEU, där vi redan får observatörsplats. Som medlem i en union med två kärnvapenstater får vi också betala, liksom genom regional obalans, när hela Sverige blir ett utkantslän. Vi får också betala genom risk för miljöförstöring till följd av EU:s tillväxthets. Först måste vi öka miljöförstöringen för att ha råd att minska den. Genom risk för social katastrof på grund av ökad alkoholkonsumtion och EU:s drogliberalism betalar vi, genom offentlighetsprincipens delvisa upplösning och genom utveckling av en kapitalistisk planekonomi. Vi får också börja om med vår fackliga kamp, vår jämställdhetskamp, vår miljökamp. Det här var bara några av mina nejargument. Och alla dessa löften som ja-sidan lockat med. Om de själva helhjärtat trott på EU hade de inte behövt använda så många löften. Men vi skall komma ihåg dem. Men den kanske viktigaste orsaken för mig personligen att vara emot är att antalet fattiga i EU bara växer. I dag finns det omkring 50 miljoner av totalt 340. Det är en alltför hög procent. Den förväntade ökningen mot 2000-talet ligger kanske på ytterligare 20 miljoner. När är man fattig då? Jo, när man har mindre än hälften av medelinkomsten i sitt eget land. I en union där man låter detta hända, där en humanistisk grundsyn till denna grad saknas, vill inte jag bli medlem. Ja, sällan har ett folk betalat så mycket pengar och samtidigt förlorat så mycket av självständighet och humana värden i ett enda avtal.

Herr talman! Jag återupprepar vad jag tidigare sade, eftersom jag tror att det är värt att göra det. Den tidigare regeringen förhandlade inte om den regionala kvot för socker som jag vet att alla boende på Gotland önskade. Frågan har komplicerats eftersom den inte fanns med vid förhandlingarna. Den drevs inte, och det finns inte något protokoll om detta. När den nuvarande regeringen tillträdde tog vi upp frågan. Jag har själv personligen talat med kommissionär René Steichen vid två tillfällen, nu senast i måndags, om den här saken. Den nya sockerregimen diskuteras i dag, och kanske just nu, på ministermötet i Bryssel, där jag inte är därför att jag är här. Men jag har någon som sitter och bevakar dessa frågor. Vi får nu inte in detta i den regimen. Utan vår ambition är att vi - och det är med stöd av kommissionären och med stöd av många andra europeiska jordbruksministrar som jag också har talat med - kan lösa den här frågan i SCA, som är en arbetsgrupp till kommissionen. Där skall man kunna lösa den här frågan om sockret, och jag har goda förhoppningar att vi skall kunna klara det. När det gäller LFA-stödet och mål 5a och 5b-stöd har vi lyckats få Gotland som LFA-område. Däremot har vi inte lyckats få hela Gotland som 5b-område, men en stor del av östra delen av Gotland. Det är också något som den nuvarande regeringen faktiskt har förhandlat om i Bryssel.

Herr talman! Medlemskapet i EU innebär för Sveriges del att vi ansluter oss till en ekonomisk politik vars överordnade mål är att bekämpa inflationen. Det s.k. prisstabilitetsmålet skall överordnas allt annat. Sverige har under årtionden i stället fört en politik som i första hand har gått ut på att bekämpa arbetslösheten, och vi har varit mycket framgångsrika i den politiken. När övriga medlemsländer i EU har haft en konstant arbetslöshet på över 10 % i över tio år har Sverige ända fram till år 1990 kunnat hålla arbetslösheten nere. Det har vi gjort genom en aktiv arbetsmarknadspolitik och en aktiv ekonomisk politik. En stor del av förklaringen till vårt framgångsrika arbete med att hålla arbetslösheten nere beror helt enkelt på att vi aktivt har kunnat använda den ekonomiska politiken som ett medel både för att stimulera sysselsättningen och för att bekämpa arbetslösheten. I samband med att vi lämnade in vår medlemsansökan övergav Sverige sina gamla ekonomiska mål och sin gamla ekonomiska politik. Vi började att anpassa oss till EU genom att sätta målet prisstabilitet främst. Vad detta i kombination med en lågkonjunktur har inneburit för Sverige vet vi alla. Arbetslöshetssiffrorna i Sverige har stigit till EU:s nivå. Frågan för Sveriges del blir nu om vi skall kunna bryta denna höga arbetslöshet inom ramen för EU eller om vi skall tvingas att anpassa oss till samma konstant höga arbetslöshetsnivå som i EU:s övriga länder. Det är länder där man inte har lyckats bryta de arbetslöshetssiffrorna ens under högkonjunktur. Det betänkande från utrikesutskottet som vi behandlar här i dag andas på den här punkten både uppgivenhet och passivitet. I betänkandet hänvisas till den av EU framtagna vitboken och den där angivna målsättningen inom det sociala protokollet att arbetslöshetsbekämpningen skall finnas högst på dagordningen och att EU skall främja sysselsättningen. Det är nog gott och väl. Men det räcker inte. Det har mer än tio år med mer än 10 % arbetslöshet i EU länderna visat på. Det hinder i form av en tvångströja som EU lägger över länderna och deras möjligheter att bekämpa arbetslösheten genom att sätta prisstabilitetsmålet främst måste Sverige vara aktiv för att luckra upp. Vänsterpartiet har i sin motion yrkat att kampen mot arbetslösheten skall bli en del av unionens övergripande ekonomiska och politiska mål. Sysselsättningsmålet och prisstabilitetsmålet måste stå sida vid sida och vara lika viktiga. Detta måste gälla även för Centralbanken. Vi tycker att det är mycket märkligt att vi inte har fått gehör för vår motion. Ja-sidans representanter i folkomröstningen förde hela tiden fram argumentet att medlemskapet skulle vara en förutsättning för att lösa problemet med den svenska arbetslösheten. När man nu gjorde på detta sätt tycker vi att det skulle vara anständigt att man i dag bekräftade det genom att säga att detta innebär att sysselsättningsmålet skall vara ett övergripande mål. Vi hade förväntat oss att få stöd för vår motion.I utskottets betänkande redovisar majoriteten att den viktigaste uppgiften för den ekonomiska politiken är just prisstabilitet. Man säger att detta skall leda till lägre räntenivåer. Det skall också leda till en internationell monetär stabilitet, dvs. vi skall tillsammans alla länder uppnå konvergenskriterierna så som de är fastställda i Maastrichtfördraget. Jag kan bara konstatera att i och med den här analysen frånhänder sig majoriteten det främsta vapen som Sverige har för att bekämpa arbetslösheten, nämligen den ekonomiska politiken. Jag kan också konstatera att Sverige sedan 90 talets början redan har praktiserat den politik som majoriteten redovisar i betänkandet. Vi har nämligen bekämpat en låg, eller ibland obefintlig inflation, och låtit arbetslösheten stiga ohejdat. Detta har inte sänkt några räntenivåer. Det har inte ökat investeringsviljan hos företagen. Trots detta avvisar majoriteten Vänsterpartiets förslag. Det skulle skapa en möjlighet att inom EU praktisera den politik vi i Sverige förde under årtionden och som ledde till en låg arbetslöshet. Vad kommer då i stället? Bakom EU:s och den s.k. vitbokens rekommendationer ligger bl.a. krav på ökad flexibilitet hos arbetskraften, dvs. krav ställs på att acceptera lägre löner, större löneskillnader och på en ökad geografisk rörlighet. Den inre marknaden syftar ju till att öka tillväxten genom både skärpt konkurrens och ökade stordriftsfördelar. Det innebär att man stimulerar en utveckling där allt färre människor får tillgång till sysselsättning. Detta kan sammantaget innebära både massarbetslöshet och ökade klassklyftor även för Sverige har tidigare varit ett föregångsland när det gäller att utveckla rättigheter för arbetstagare. Det har skett i olika former, t.ex. genom lagstiftning, genom kollektiv avtal och genom lokala avtal. Det har under årtionden rått stor enighet om att den svenska arbetsrättsliga modellen, där parter genom avtal reglerar en rad frågor, fungerar bra. I betänkandet påstår utskottets majoritet att den svenska arbetsrättstraditionen har erkänts av EU. Jag kan konstatera att utskottet i det fallet enbart lutar sig på en ensidig deklaration från Sveriges sida. Detta är ingen garanti för framtiden. Ett första underkännande har redan skett. När arbetsmarknadsutskottet behandlade återinförandet av vetoreglerna i svensk rätt konstaterade nämligen lagutskottet att det inte var förenligt med EU:s upphandlingsdirektiv att tillåta veto bara för att en entreprenör bröt mot gällande kollektivavtal på marknaden. Kollektivavtalet har alltså ingen rättslig status enligt EU. Mig veterligt är detta den första gången som kollektivavtalets rättsliga status prövas i förhållande till ett EU-direktiv. Jag kan bara konstatera att kollektivavtalet bedömdes ha ingen eller föga rättslig status. Betänkandet andas även på det här området en tilltro och en förhoppning. Det redovisar inget av kritiskt granskande eller framåtsyftande förslag för att rädda eller värna den svenska arbetsrättsliga modellen. Jag finner det mycket märkligt. Enligt Vänsterpartiet sker alltså EU:s kraftiga betoning på de monetära målen på bekostnad av de arbetspolitiska målen. Detta får till följd att kampen mot arbetslöshet kommer att underordnas kravet på prisstabilitet. Det är en prisstabilitet som har till främsta syfte att underlätta kapitalets rörlighet och höga avkastning. Omsorgen om människor och miljö kommer i andra hand. Herr talman! Svenska folket har röstat för ett medlemskap i EU. Det har det bl.a. gjort för att jasidan representanter har utlovat räntesänkningar och arbete. Då krävs det också att ja-sidans företrädare i den här kammaren börjar leverera utifrån sina löften. Då kan man inte lägga sig platt inför EU. Utskottets majoritet skriver att Sverige bör verka för lika ambitiösa gemensamma mål för sysselsättning, en aktiv arbetsmarknadspolitik och social välfärd som de gemensamma målen för det monetära samarbetet. Detta "bör" är till intet förpliktigande. Det visar att Sverige har en mycket låg ambitionsnivå när det gäller att faktiskt lyfta upp sysselsättningsmålet och även att värna den svenska arbetsrättsmodellen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 4.

Herr talman! Den korta erfarenhet jag har av arbetet här i riksdagen är att kulturfrågorna i mycket liten omfattning debatteras här i kammaren. Med anledning av detta och vikten av kulturfrågorna står jag nu i talarstolen. Vi har tidigare i dag och i kväll haft en lång debatt om jordbrukspolitiken. Jag vill påminna er som är kvar att även kultur betyder odling, men inte av jorden. Det betyder själslig och andlig odling. Som medlem av kulturutskottet vill jag yttra mig angående det svenska kulturarvet och vår påverkan från kultur som kommer utifrån, främst genom TV och video. Det gör jag med anledning av att svenska folket faktiskt har yrkat bifall till medlemskap i den europeiska unionen. Den allmänna svenska uppfattningen är att Sverige som medlem kan behålla rätten att föra en egen kulturpolitik. Den nationella bestämmanderätten vad gäller kulturområdet är inskriven i Romfördragets kulturartikel 128.

Medlemsländerna skall även främja samarbete med tredje land. Herr talman! Allt detta låter ju väldigt bra. Kultur kan bygga broar mellan människor i olika länder av olika kulturer. Jag vill också påminna om att dessa broar är både billiga och miljövänliga. Men hur ser det ut egentligen? Är det verkligen så här bra? Ett stort problem är den gränsöverskridande televisionen. Vi får rakt in i våra vardagsrum våld, porr och andra osmakligheter av kommersiell natur, trots att det finns en Europarådskonvention som innefattar regler om begränsning av reklam, pornografi och meningslöst våld. Vårt intryck är att övervakningen av dessa regler är svag. Överträdelser beivras alltför sällan. Därför anser Vänsterpartiet att Sverige aktivt skall verka för att reglerna enligt TV direktivet följs genom ett effektivare myndighetssamarbete mellan länderna i unionen. Vad innebär då detta TV och videovåld konkret för oss? Bl.a. har Per Svensson i sin bok Den leende mördaren sagt att en 12-åring konsumerar 1 500 filmmord på ett år. 12-åringen ser på TV i snitt två och en halv timme per dag. 12-åringen talar med sin pappa fem minuter om dagen. Detta är också ett kulturarv! 10-14 år som mår sämst i vårt samhälle i dag. Psykklinikernas ansökningar har ökat med 30 %. Vi måste väl alla vara överens om att vi inte vill att våra barn skall växa upp så här. Hur stämmer det överens med EU:s kulturartikel om att främja icke kommersiellt kulturutbyte? Inte särskilt bra, anser jag. Vad kan vi då göra åt problemet? Jo, vi kan gemensamt yrka bifall till reservation 8 under mom. 19. Där sägs att vi aktivt skall verka för ett effektivare utnyttjande av regelverket vad gäller restriktionerna mot pornografi och våldsskildringar. Herr talman! Kultur är så mycket. Det handlar om relationer, upplevelser, insikter och skapande, om allt som vi bär inom oss av sorg och lycka. Kultur kan betyda livsmönster, hur vi lever våra liv. Egentligen handlar all politik om kultur. En annan del som också handlar om kultur är det svenska språket. Det tror jag att vi alla är mycket medvetna om och också överens om. Men för den sakens skull får vi inte slå oss till ro. Det svenska språket måste värnas i EU liksom i vårt eget land. Vi måste inse vikten av det svenska språket som skall bära fram vårt kulturarv genom generationer i litterärt och konstnärligt skapande. Vänsterpartiet kommer också att värna våra å, ä och ö i EU. Vi skall ständigt arbeta för att all EU information skall utgå på svenska, så att alla vi vanliga svenskar kan vara delaktiga i det som händer i unionen. Herr talman! Enligt artikel 36 i Romfördraget tillåts nationella exportrestriktioner för att skydda skatter av konstnärligt, historiskt och arkeologiskt värde. Det gör vi också genom att anta det EG direktiv som finns angående återlämnande av kulturföremål som olovligt förts ut ur landet. Det här direktivet kommer vi att ta ställning till senare, troligtvis i morgon, när vi debatterar KrU6. Medlemskapet öppnar våra gränser, vilket kan leda till att kulturföremål som inte innefattas av detta direktiv kommer att föras ut ur landet. Direktivet gäller föremål som har ett betydande ekonomiskt värde. Exempelvis kommer vissa allmogeföremål inte att uppnå detta gränsvärde - ej heller andra kulturföremål som till största delen härrör från den svenska bonde och arbetarkulturen. Vänsterpartiet ser en risk i att respekten för kulturföremålens mänskliga värde får en ställning som är underordnad det ekonomiska värdet. Det finns också en klassmotsättning i detta som vi vill råda bot på. Enligt vår uppfattning skall inte kulturarvet skyddas enbart på grund av sitt ekonomiska värde, utan hänsyn skall också tas till det folkliga värdet. Med hänvisning till detta har Vänsterpartiet yrkat på att Kulturarvsutredningen vid utarbetandet av sitt förslag skall beakta dessa synpunkter. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till reservation 7 till UU5, mom. 18, samt reservation 8 Tack för ordet!

Herr talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till den moderata reservationen om 24-timmarsregeln vid införsel av s.k. taxfree-varor, mom. 4 och 6 i motsvarande del. Det är enligt vår mening ytterst tveksamt om EU rätten ger utrymme för en 24-timmarsregel vare sig i fråga om gods som inköpts med skatt i andra EU länder eller i fråga om varor som inhandlats skattefritt ombord på färjor till Sverige från ett annat EU-land. Propositionen ger inte heller det minsta besked på denna punkt. I utredningen SOU1994:131 Skyddet vid inre gräns beskrivs kortfattat den specialregel som för närvarande gäller för dansk del. Denna särlösning har under hand åberopats av regeringskansliet, men det är enligt vår mening osäkert vilka slutsatser man kan dra av den och hur stort manöverutrymme den ger Sverige när det gäller vår egen beskattning av gränshandeln av varor som inköpts i andra EU-länder eller ombord på färjor från andra EU-länder.

Sammanfattningsvis anser vi att den nya lagen om beskattning av privatinförsel över huvud taget inte bör innehålla någon 24-timmarsregel. Vad särskilt gäller taxfree-varor som säljs ombord på färjor till Sverige anser vi att den kvantitativa restriktion som följer av gällande provianteringsföreskrifter, som begränsar försäljningen ombord på färjor, är tillräcklig från olika synpunkter och att någon 24-timmarsregel inte behövs. Den bör därför utgå ur lagförslaget. Samtidigt förutsätter vi att regeringen har sin uppmärksamhet riktad på hur taxfree-försäljnigen praktiseras på färjorna efter ett borttagande av den nuvarande 24-timmarsregeln. Vid eventuella ansatser till missbruk, t.ex. i form av taxfree-försäljning på färjeturer på internationellt vatten utan något egentligt transportsyfte, förutsätter vi att regeringen lägger fram de förslag som kan visa sig nödvändiga för att motverka sådana tendenser. Det anförda innebär att 24-timmarsregeln helt bör utgå ur propositionen.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 6 föreslås en EU-anpassning av lagar om tobaksskatt respektive alkoholskatt samt en ny lag om beskattning av privat införsel av alkoholdrycker och tobaksvaror från andra EU-länder. En strikt tillämpning av direktiven beträffande skatteuttag för cigaretter skulle innebära en mycket kraftig skattehöjning. Sverige har i förhandlingar medgivits en övergångsbestämmelse som innebär att landet kan tillämpa en avvikelse från EU:s miniminivå under en period av fyra år. För alkoholdrycker, och då speciellt öl, skulle egentligen en strikt tillämpning medföra att skatten behöver ändras till att bli helt proportionell i stället för som i dag progressiv. Också här har Sverige fått rätt till en regelavvikelse. Vi kan med den bibehålla vår progressiva beskattning under en övergångstid om tre år. Övergångstiden innebär också att tid ges för produktionsomläggning inom den svenska bryggerinäringen - en omläggning till produkter som anpassats till de nya skatt och konkurrensförutsättningar som EU-medlemskapet medför. Jag måste säga att man till viss del skulle vilja önska sig litet mer för den svenska bryggerinäringen. Med tanke på det EU-avtal som är undertecknat både av mitt parti och av Jan-Olof Franzéns parti blir mitt svar att det nu är dags att fullfölja EU-avtalet och därmed också folkomröstningsbeslutet. Vilka mängder får man då ta med sig hem från en resa till ett annat EU-land? De kvantiteter som föreslås är den mängd som man får föra in när varan är beskattad i inköpslandet. Den stora kavantitativa skillnaden ser man bäst vad gäller mängden starköl. När det gäller taxfree-försäljning ombord på fartyg eller luftfartyg kommer en 24-timmarsregel att införas. Det gäller resor mellan EU-länder och resor till och från tredje land. Speciella kvantitativa begränsningar införs också på taxfree-handeln. Det här sker enligt en särskild övergångsordning som innebär att skattfrihet medges vid en försäljning för belopp upp till vad som gäller för införsel utom EU. Begränsningen består i att det skattefria beloppet inte får överstiga 90 ECU, alltså ca 800 kr. Vid införsel från tredje land uppgår motsvarande summa till 175 Herr talman! Återigen är jag förbryllad över vissa partiers beslutsvånda. I detta fall tänker jag Moderaterna och Jan-Olof Franzén som i ena stunden värnar om svensk bryggerinäring och i den andra konkurrensutsätter den på ett helt orimligt sätt. Helt plötsligt föreslår man en helt frisläppt taxfreehandel på resor mellan EU-länder eller på resor till och från tredje land. Tänk er bara in i situationen att man skulle kunna stå och välja mellan att gynna svenska bryggare genom att köpa svenskt skattebelagt öl och att resa över till exempelvis Danmark och på resan över kunna välja och vraka inte bara inom den danska ölkulturens mångfald utan t.o.m. ha tillgång till hela Herr talman! Det här förslaget från Jan-Olof Franzén har den karaktären som ett borgerligt parti förväntas ha i den här frågan, inte minst med tanke på vissa ungdomsförbunds syn på alkoholpolitiken och den liberala synen på droger. Men tur är väl ändå att allt som drivs i det moderata ungdomsförbundet inte tar form i konkret moderat politik.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

Herr talman! Jag tror inte att taxfree-handeln på båtarna har någon speciell betydelse för våra bryggerinäringar. Det har också sagts att man skall återkomma med förslag i frågan om ölet. Jag anser att man därför bör avvakta och se vad som kommer att föreslås.
Herr talman! Med tanke på konkurrenssituationen kanske detta inte har så stor betydelse för bröderna Spendrup och Åbrå. Men det finns ju en massa små bryggerier, och de kommer att få stora svårigheter att slå sig in på taxfree-handeln, där de stora bjässarna klampar fram.

Herr talman! Detta ärende handlar om de stora förändringar av den svenska tullagstiftningen som följer av inträdet i EU. En fråga som diskuterades mycket tidigare i höst var hur möjligheterna att stoppa narkotikan vid våra gränser skulle påverkas av ett EU medlemskap. På kort sikt händer väl inte så mycket, men så småningom borde narkotikasmugglingen kunna bekämpas effektivare. Tills vidare behåller som bekant tullen sina nuvarande befogenheter när det gäller att stoppa illegal införsel av bl.a. narkotika över inre gräns, med de möjligheter till s.k. selektiva kontroller som detta innebär. Genom att tullen vidare inte längre kommer att behöva så stora resurser på klarering vid de inre gränserna frigörs resurser för spaning. Som medlem i EU kan Sverige också ta en ännu aktivare del i det europeiska samarbetet mot internationell brottslighet. Eftersom brottsligheten har blivit alltmer välorganiserad måste också brottsbekämpningen bygga på gränsöverskridande samarbete och ett väl fungerande utbyte av information. Låt mig nu ta upp en annan del av betänkandet. Inkonsekvent nog har detta ett inslag som inte alls har med tullagstiftningen inom EU att göra. Jag syftar på förslaget att ett tioprocentigt tulltillägg skall återinföras för mervärdesskattebelopp även i de fall där momsen skulle ha varit avdragsgill om den påförts. Så sent som hösten 1993 beslutade riksdagen att tulltillägg inte skulle tas ut i sådana fall. Innan ens ett år har gått och utan att någon utvärdering har skett, så föreslår alltså regeringen och utskottsmajoriteten att importmomsen åter skall räknas in i underlaget för tulltillägg. När denna sanktion avskaffades för ett år sedan var motiveringen att en tillkommande debitering inte skulle medföra att deklaranten slutligt skulle behöva erlägga mera skatt. Samma summa som han betalar in får han ju lyfta av vid nästa momsredovisningstillfälle. Även regeringen, den nuvarande alltså, medger i propositionen på sidan 107 att "den tullskyldige i sådant fall inte gör någon definitiv skattevinst". Det kan tilläggas att eftersom en helt övervägande del - ungefär 75 % - av vår handel sker med EU länder, så kommer den föreslagna regeln att minska avsevärt i betydelse efter årsskiftet. Utskottsmajoriteten menar att den som uppger ett för lågt momsbelopp "kan uppnå vissa fördelar i ränte och likviditetshänseende", som det heter. Som väl också formuleringen antyder är den vinsten inte så stor. De fel som har lett till tulltillägg tagits ut har nästan alltid berott på felräkning eller skrivfel. fr.o.m. årsskiftet drabbas importören av nya krångligheter, som det kan ta tid att sätta sig in i. Inlämningsfristen för tulldeklarationer minskar dessutom från 15 till 9 dagar, dvs.. tidspressen ökar. Enligt vår mening bör man vara försiktig med att införa regler som uppfattas som besvärande för dem som hanterar tulldeklarationer ute i näringslivet om samtidigt vinsten för det allmänna är marginell eller obefintlig. Såvitt bekant har heller inte kvaliteten på tulldeklarationerna blivit avsevärt sämre under 1994, dvs. tulltillägget för avdragsgill moms slopades. Litet förenklat kan man kanske säga att importören lånar ut en summa till staten när han först betalar in och sedan får tillbaka momsen. Det kan inte vara rimligt att han skall drabbas av tulltillägg om han utan att ha uppsåt råkar göra fel när han hjälper samhället på detta sätt. Om det finns anledning att anta att det föreligger bedrägligt uppsåt från deklarantens sida, kommer förstås saken i ett annat läge. Då finns det andra möjligheter att ställa honom till svars.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

Herr talman! Under de senaste åren har tullen stått inför flera stora utmaningar när det gällt att anpassa tullverksamheten till en ny värld. I dag står vi på trappan för att ta steget in i EU. Ett EU-medlemskap medför betydande förändringar av tullens arbetsuppgifter. EU:s mer komplexa tullprocedurer skall tillämpas av den svenska tullen, och det tillkommer också vissa uppgifter, såsom kvot och licenshantering. Sveriges utrikeshandel och Sveriges transportvägar är i mycket hög grad EU-beroende. Detta medför att in emot 60 % av tulldokumenten och ca 65 % av klareringen av lastbilstransporterna bortfaller. För fartygs och flygplanstransporterna är bortfallet lägre. Antalet orter med passagerartrafik från tredje land blir mindre.

I övergångsbestämmelserna har kompletteringar gjorts beträffande tullens medverkan i kontrollen av utförsel av krigsmateriel och massförstörelseprodukter. Till betänkandet har fogats två reservationer - en avseende reglerna om tulltillägg och en om 24 Herr talman! När det gäller tulltillägget föreslår utskottet att vi återgår till de regler som gällde före den 1 januari 1994. Reglerna innebär att införselmoms ingår i underlaget för tulltillägg även när det gäller belopp som är avdragsgilla i efterkommande momsredovisning. Moderaterna, Centern och Folkpartiet har i en gemensam reservation yrkat avslag på propositionen i denna del. Vi socialdemokrater delar inte uppfattningen att införandet av tulltillägg på detta område skulle medföra så stora nackdelar för näringslivet som reservanterna hävdar. När man lyssnar på reservanternas företrädare skulle man kunna tro att socialdemokraterna vill göra allt för att försämra reglerna för näringslivet. Det är ingalunda på det viset. Syftet med tulltillägget är att få fram så bra tulldeklarationer att de kan godtas utan närmare kontroll. På en stor del av importen utgår ju inte någon tull utan endast moms. För Tullverket är det lika viktigt att dessa deklarationer är riktiga.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
Herr talman! Jag vill trots den sena timmen bara helt kort bemöta argumenten för ett återinförande av tulltillägg. Jag uppfattade att Sverre Palm framför allt befarade att det skulle bli fler felaktigheter i dokumenten, om man tog bort den administrativa sanktionsmöjlighet som ett tulltillägg innebär. Om det nu är så, Sverre Palm, tycker jag att ni borde ha visat detta på något sätt. Det aktuella tulltillägget har ännu inte varit borttaget ens ett år, och något material som visar att det skulle ha blivit mycket sämre kvalitet på tulldeklarationerna har vi inte sett i utskottet. Jag lägger också märke till att Sverre Palm inte anför det argument som återfinns i utskottets formulering, att det skulle uppstå en likviditets och räntevinst för den som av misstag råkar uppge ett för lågt belopp. Möjligen inser Sverre Palm lika väl som jag att det argumentet inte är särskilt starkt. Det handlar om små belopp under kort tid och vid enstaka tillfällen. Sammantaget tycker jag att vi skulle kunna enas om att försöka göra tullbestämmelserna, som är krångliga nog ändå, litet enklare genom att inte återinföra det nyligen avskaffade tulltillägget.
Herr talman! Som jag sade skulle ett tillmötesgående av reservanternas argument innebära att en del av de aktuella deklarationerna inte skulle drabbas av tulltillägg. Det är givetvis, som jag sagt, lika viktigt att dessa deklarationer är riktiga som att andra är det. För importörerna skulle det verka orättvist att den som slarvar skulle klara sig utan tulltillägg medan den som har gjort ett bra jobb får ett sådant tillägg. Vi har också i den inrikes beskattningen ett sanktionssystem för undandragen skatt, och ett sådant system bör fungera lika oavsett om det är en tullmyndighet eller en skattemyndighet som utdömer beloppet. Något som kan noteras när vi nu återinför tulltillägg på momsdelen är att detta överensstämmer med den av Bo Lundgren framlagda proposition som behandlades under det förra riksmötet. I dag är Bo
Herr talman! Det är glädjande att också Bo Lundgren reserverat sig för ett klokt beslut. Det var med anledning av en enskild motion som den dåvarande majoriteten i utskottet i enighet föreslog att detta onödiga tulltillägg skulle tas bort. Vad gäller argumentationen för tulltillägg tycker jag att Sverre Palm inte lägger tillräckligt stor vikt vid att det här handlar om ouppsåtliga fel, misstag som man råkar göra i samband med tulldeklarationen. Att använda ett slags administrativ sanktion i det sammanhanget är knappast rimligt. De misstag som begås är såvitt jag förstår inte speciellt många, och det är inte någon som egentligen tjänar på att begå dem. Importören får ju efter någon tid tillbaka den summa som han först har fått betala i moms. Dessutom är det i praktiken ofta ett ombud för importören, speditören, som sköter denna deklaration. Inte heller han har något intresse av att det tas ut ett för lågt belopp. Det är fråga om misstag, och då skall vi inte krångla till saken i onödan med tulltillägg, i varje fall inte i detta fall.
Herr talman! Låt mig förklara detta. Det är slarvet som vi vill motverka, så att tullen skall få ett bra utgångsmaterial och skall slippa extra arbete. För fall där misstag har begåtts finns det ventiler, så att ingen skall drabbas i onödan.

Herr talman! I det nu aktuella betänkandet om tullagstiftningen vid EU-medlemskap behandlas en fråga som jag ställde till Göran Persson för ett antal veckor sedan. Tyvärr har denne av rent praktiska skäl inte kunnat besvara frågan, men när jag nu återfinner den i betänkandet tar jag chansen att föra några synpunkter till protokollet. Innan och under EU-debatten slirades det ganska betänkligt på en del håll i frågan om tullens kontrollmöjligheter för bekämpning av knarksmuggling skulle komma att behållas, förbättras eller försämras vid ett eventuellt ja till EU. Jag måste, herr talman, erkänna att även den borgerliga regeringen i varje fall tidvis levde i något av en fantasivärld. Europol, som man har talat en del om, är en utopi och kommer kanske i bästa fall inte att vara realiserad förrän ett stycke in på 2000-talet. Sent skall syndaren vakna, men han vaknade dessbättre. Vi kommer nu att bestämma att tullen skall behålla sina nuvarande kontrollmöjligheter, som baseras på yrkeskunskap och erfarenhet. De har visat sig vara mycket effektiva. Däremot vill jag bestämt ta avstånd från ett språkbruk som förekommer i debatten, nämligen talet om stickprov. Tullen tar inga stickprov. Inga tullare kastar krona eller klave om att t.ex. kontrollera alla rödhåriga kvinnor över 45 års ålder. Man agerar baserat på den kunskap som man har från sitt arbete. Jag noterar att den s.k. Gränskontrollutredningen till min glädje i varje fall till vissa delar har körts över. Jag hoppas att propositionen inte baseras på någon form av populism inför EU-valet och att man inte av det skälet ansett sig tvungen att i propositionen föreslå att tullen skall få behålla de möjligheter som den bevisligen har tillämpat tidigare och som har varit effektiva. Jag tror faktiskt inte att så är fallet. EU länder som Storbritannien, Frankrike och Danmark tillämpar exakt samma metoder, och om de kan göra det, kan också Sverige som ny medlem göra det. Herr talman! Orsaken till min fråga är egentligen inte detta, inte heller att en del tulltjänstemän har blivit irriterade över att man drar ned på tullens verksamhet, så att en del anställda tyvärr måste antingen byta jobb eller t.o.m. lämna verket. Sådant måste man kämpa med och acceptera i en tid av förändring. Men det som förvånar och irriterar mig är att tulltjänstemän bestämt hävdar att den mening som finns i propositionen att man skall bibehålla knarkkontrollen med samma effektivitet och på samma nivå som hittills inte kan uppfyllas. Jag har fått höra att man avser att minska den delen av organisationen inom tullverket som försöker bekämpa knarksmugglingen. Nu tror jag inte att detta är fel. Jag vet också, herr talman, att vi i riksdagen inte skall gå in och detaljstyra verken eller tala om för dem hur de skall arbeta och agera. Men om det visar sig att ett verk agerar tvärtemot riksdagens och regeringens förslag, så finns det skäl att tala om att man är ute på fel spår. Till sist, herr talman, är vi väl alla överens om att vi skall sätta till alla resurser för att bekämpa missbruket av narkotika. Vi vill inte likt Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som sade nej till EU, fastna i en situation som innebär att trots tullens effektivitet 95 % av det knark man försökte smuggla till Sverige kom in. Jag är helt övertygad om, herr talman, att om vi framöver kan behålla tullens hittills bevisade effektiva metoder, tillsammans med ett framgångsrikt internationellt samarbete, så kommer knarksmugglarna att få det åtminstone litet mera besvärligt än de haft hittills.

Herr talman! Det är endast jag som har reagerat på detta ärende. Det är kanske för att jag är ny ledamot och ser med nya ögon på handlingarna och för att jag alltid vill veta vad jag beslutar om. I anslutningsfördraget till EU anges att fördrag och rättsakter som har antagits inom EG före anslutningen är bindande för de nya medlemsstaterna fr.o.m. dagen för anslutningen. Detta medför att Sverige övertar den primärrätt och sekundärrätt som finns inom EU på anslutningsdagen. Jag uppfattar detta som att vi automatiskt förbundit oss att följa dessa regler. Därför behöver vi här i riksdagen inte godkänna lagändringen i propositionen. Den är ändå reglerad. Vi kan inte utan process säga nej. Det var just denna bundenhet vi sade ja till när vi anslöt oss till EU. Vi har förbundit oss att överta cirka Vid en anslutning till EU måste en stat acceptera och tillämpa vid tillträdespunkten existerande regelverket. I detta ärende vill regeringen för riksdagen presentera vilka fördrag som blir gällande i Sverige. Det är alltså ett tillkännagivande eller en presentation. Det är i och för sig tacknämligt. Det står också angivet att bestämmelserna finns i protokollet till fördraget den 8 april , men även i vissa förordningar och vissa avtal. Jag får inte veta vad dessa bestämmelser innebär, men det är detta som är av intresse för mig. Jag efterlyser alltså innehållet i reglerna. Hur skall jag annars veta vad jag bestämmer. Det räcker inte med en hänvisning till EU:s regler. Om mina väljare eller journalister frågar mig vad jag beslutat om vet jag inte det. Man kan ju tänka att det är upp till mig som ledamot att ta reda på bestämmelserna. I detta fall tycker jag att det skall presenteras i propositionen. Nu står visserligen i slutet på propositionen att såväl enskilda som berörda myndigheter kan förutses få svårigheter att överblicka regelverket. Regeringen gör bedömningen att statsmakterna bör tillhandahålla en förteckning över de fördrag, rättsakter och avtal som innehåller bestämmelser på detta område. Men jag anser att det inte räcker med endast hänvisning till fördrag, rättsakter och avtal. I framtiden bör man även tala om vad texterna säger i de enskilda dokumenten. Det blir väldigt arbetsamt om jag som enskild riksdagsledamot skall ta reda på innehållet i alla dessa dokument. T.o.m. jurister som jag har kontaktat tycker det är svårt. Jag vill att kommande tillkännagivanden om lagändringar är tydliga i detta hänseende.

Herr talman! Jag ber inledningsvis att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3, 5 och 6 i socialutskottets betänkande 1994/95:SoU8. Därmed yrkar jag avslag på propositionen. Herr talman! Det finns även i politiken mörka och ljusa dagar. Onsdagen den 18 maj var en ljus dag. Det var en vårdag. Vi gick mot sommaren. Den dagen fattade vi i kammaren beslut om vårdnadsbidraget. Jag är övertygad om att fåglarna sjöng speciellt vackert den dagen för många barnfamiljer och föräldrar, och blommorna doftade litet extra, eftersom detta var ett beslut som många hade väntat på. Torsdagen den 15 december infaller under det kalla vintermörkrets tid. Det är nu majoriteten i utskottet föreslår att vi skall avskaffa vårdnadsbidraget och därmed följande följdlagstiftningar. Nu är det mörker ute i naturen. Fåglarnas sång har utbytts mot kajornas skrin i de kala trätopparna. Men det är egentligen inte bara i naturen som det är mörkt utan även i det politiska livet, med tanke på de förslag som ligger i utskottets betänkande. Det är en märklig ambition som regeringen Carlsson har när det gäller synen på framtiden. Jag skall läsa ett kort citat ur propositionen: "Förslaget medför att vissa andra lagar ändras tillbaka till den lydelse de hade innan vårdnadsbidraget infördes den 1 juli 1994." Man blickar tillbaka till 1991 och tror att vi då levde på lycksalighetens ö. Nu backar man in i framtiden. Det finns inte mycket till framtidsoptimism och visioner i den socialdemokratiska familjepolitiken. Herr talman! Jag har hälsningar till statsrådet Anna Hedborg från två unga mammor. Den ena heter Madelén Brandin och är från Burseryd. Hon har två små grabbar som är två år gamla. De heter Mats och Marck. Den andra mamman heter Lena Roos och är från Katrineholm. Hon har tre barn och väntar sitt fjärde. Bl.a. dessa båda var glada den 18 maj. Nu upplever de sin situation deprimerande. De räknade med att kunna fortsätta att utnyttja vårdnadsbidraget. De räknade med att den förändringen i familjepolitiken som innebar en uppvärdering av familjen också skulle fullföljas efter septembervalet i år. När jag så sent som i går talade med Lena i telefonen var det sista hon sade: Nu känns det som ett slag i ansiktet. Vad har statsrådet för hälsning till henne som jag skulle vara beredd att förmedla? En annan ung kvinna som vi har mött i debatten i massmedia är Ann Friberg, f.d. aktiv socialdemokrat. Även om ni har läst hennes artiklar finns det anledning att återge en del av hennes klokskap. Hon skriver: "Jag är ung, kvinna och mamma till två pojkar 7 och 3 år gamla. Vi har fattat beslutet att jag tar hand om dem själv i hemmet i stället för att köpa tjänster av barnomsorgen, för detta passar oss bäst. När jag försöker få svar på varför jag inte har något berättigande i det socialdemokratiska systemet får jag både underliga och beklämmande svar. Jag fick tyvärr bekräftat avsaknaden av mitt värde vid kontakt med Laila Edholm, biträdande statssekreterare åt Mona Sahlin, av henne fick jag reda på att jag behövde inte känna indignation över att kommunal barnomsorg skattesubventioneras eftersom jag inte bidrager dit då jag inte förvärvsarbetar och därmed heller inte betalar skatt." Detta tankesätt stämmer väl överens med vad socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande sade i anslutning till beslutet i maj månad, också då i samspråk med en ung mamma. Hon sade ungefär så här: Ni får gärna stanna hemma, men ni skall inte tro att vi betalar. Så långt sträcker sig den socialdemokratiska solidariteten! Jag skulle snarare vilja betrakta den, herr talman, som en ynkedom. Så till vissa saker i propositionen. Propositionen är tunn och osaklig, men den kunde vara ännu tunnare. Egentligen hade det räckt om det stått: Nuvarande ordning strider emot socialismens ideologi, och därför skall den avskaffas. Nu är man inte så kortfattad, utan man försöker motivera vad det står. Man skall avskaffa vårdnadsbidraget, till att börja med därför att det skall bidra till att sanera statens finanser och minska arbetslösheten. Det är ett märkligt resonemang, i och för sig gångbart i dessa tider. Men hur är då kostnadsrelationerna? 2 000 kronor i månaden för ett vårdnadsbidrag skall ställas mot 70 000 kronor för en dagisplats. Alldeles uppenbart finns det givna samband. Vi har läst det så sent som i dagarna. Jag vill bara referera vad som stod i Östgöta Correspondenten i lördags om situationen i Linköping. Där uttalar sig en ansvarig för barnomsorgen så här: "Jag är förvånad över att situationen har förändrats så snabbt. Sannolikt beror detta på att vårdnadsbidraget försvinner, men jag tror också att konjunkturen är på väg att vända och fler Linköpingsbor har fått jobb." I Dagen i går fortsätter man analysen från Linköping och säger så här: Det har rasat i väg. Vi vet inte hur vi skall handskas med detta. Mycket talar för att slopandet av vårdnadsbidraget har haft större inverkan än vi trodde. Detta följer nämligen inte några vanliga mönster. Ifrån Växjö lyder budskapet: I Växjö ser man vårdnadsbidraget som en delförklaring till att så få barn stått i kö till daghemmen tidigare. Men nu kärvar det till sig när föräldrarna inser att bidragen dras in. Helt klart beror mer än halva kön på att föräldrarna avstått från dagisplats och tagit fullt vårdnadsbidrag. Herr talman! Vad tyder detta på? Givetvis på att kostnadsaspekten haft stor betydelse i sammanhanget, och att Socialdemokraternas syn i propositionen inte håller. När det gäller jämställdheten är det samma sak. Här för man ett märkligt resonemang. Unga kvinnor som väljer ena vägen är inte för jämställdhet. Bara de kvinnor som väljer den socialdemokratiska vägen är för jämställdhet. Jag skulle vilja fråga statsrådet: Vad är det för jämställdhetssyn? Det är en nedvärderande syn på jämställdheten. Det är en nedvärderande syn på dem som har en annan uppfattning än som råder i socialdemokratiska kanslihus och departement. Det står i propositionen att vårdnadsbidraget gynnar högavlönade. Var finns statistiken på det? Har statsrådet statistik som visar att det är de högavlönade som utnyttjar vårdnadsbidraget och gynnas av det? All hittills känd statistik tyder på motsatsen: att det är LO-kollektivet som ser positivast på vårdnadsbidraget. Står det i propositionen måste det finnas saklig grund. Den sakliga grunden är inte redovisad. Jag efterlyser den. Rättvisa, säger man, skall skapas genom att slopa vårdnadsbidraget. Det är ju precis tvärtom! Genom vårdnadsbidraget har de föräldrar som hitintills inte har fått något stöd i alla fall fått ett litet stöd för sin ökade valfrihet och för sitt sätt att prioritera barnomsorgen. Nu tar ni bort detta och påstår att det är rättvisa! Fullständigt obegriplig syn på rättvisebegreppet, kammarens ledamöter! I barnomsorgslagen - den som skulle träda i kraft vid årsskiftet - var det klart inskrivet att alternativ barnomsorg fick laglig rätt att existera, och att kommunerna var skyldiga att bidra till denna. Nu slopar man detta, och med mycket märkliga motveringar, herr talman. Jag skall åter citera några rader ur propositionen: "Kommunerna måste därför själva, genom sin bidragsgivning, få avgöra i vilken mån det är lämpligt med kompletterande alternativa driftsformer inom barnomsorgen. Idag finns ca 10 % av barnomsorgsverksamheten i enskilda verksamhetsformer. Den vanligaste formen av dessa är föräldrakooperativen. Att kommunerna inte längre skulle ha möjlighet att avgöra huruvida ett verkligt behov av ytterligare barnomsorgsplatser föreligger i olika bostadsområden, utan endast bli betalningsskyldiga för enskilda verksamheter innebär ett resursslöseri och omöjliggör för kommunerna att bevaka kostnadsutvecklingen." Fru statsråd! Var finns föräldrarna i det här resonemanget? Det är väl ändå så att barnomsorgen inte är till för kommunerna, utan den är till för föräldrarna, för deras önskemål, för deras trygghet och för att barnen skall ha det bra när föräldrarna arbetar. Ingen tvingar in ett barn i alternativ barnomsorg. Man väljer det av fri vilja. Varför vill ni ta ifrån föräldrarna denna fria vilja? Men ni är generösa också. En får säga som bohuslänningen: En får tacke, därför att det står så här: "Om en kommun i sådant fall beslutar att inget bidrag skall utgå till verksamheten är det dock skäligt att det enskilda dag eller fritidshemmet trots detta ges kompensation av kommunen för nödvändiga kostnader för verksamhetens avveckling." Man vet inte om man skall skratta eller gråta, herr talman. Man får stöd för verksamhetens avveckling! Men hur är det med de barn som finns i denna verksamhet? Hur är det med de föräldrar som känner trygghet i att ha sina barn i denna verksamhet? Det nämner man över huvud taget inte. Cynisk familjepolitik, cynisk barnomsorgspolitik, det är vad som präglar den socialdemokratiska nya stilen på det här området. Herr talman! Jag citerar: "Konventionsstaterna skall respektera det ansvar och de rättigheter och skyldigheter som tillkommer föräldrar eller, där så är tillämpligt, medlemmar av den utvidgade familjen eller gemenskapen -." Jag läser ur FN:s barnkonvention, artikel 5. Där nämns inte kommunerna. Det måste vara en knepig organisation, FN, som inte nämner kommunerna, utan som nämner familjerna! I den världsvida rörelsen är det familjen som ställs i centrum, inte kommunen. I det socialdemokratiska Sverige är det kommunen som ställs i centrum, inte familjen. Jag menar, herr talman, att regeringen bryter mot FN:s barnkonvention när man nu så radikalt försämrar valfriheten för barnfamiljerna. När man granskar argumenten i propositionen finner man att era argument faller som korthus, De har ingen substans. Herr talman! I dag hör vi ett rop utifrån det svenska samhället: Återupprätta familjen! Vi hör det från tragedin på Sergels torg, vi hör det från våldets reportrar, vi hör det från den sociala utslagningen, vi hör det från främlingskapet, vi hör det från bristen på fadersidentifikation. Vore det då inte rimligt att stötta familjen i detta sammanhang, familjen som kräver mångfald och valfrihet, som kräver att få skapa sin egen lilla värld? Den socialdemokratiska regeringen går åt motsatt håll. Ni går praktiskt taget passgång mot strömmen, upp på en djupt eroderad 68-barrikad i den här frågan. Tyvärr är det så, herr talman, att socialdemokraterna försöker ställa sig i den store krukmakarens ställe och utifrån sin egen drejskiva och sina egna modeller tvångsforma svenska familjer. Ni kommer att misslyckas. Det värsta är alla de som drabbas av den familjepolitik ni driver. Även om ni har goda föresatser är jag rädd för att väldigt många kommer att drabbas. Barn kommer att drabbas socialt, problem kommer att skapas, därför att ni nu går tillbaka till 1991 års utgångsläge och backar in i framtiden. Till sist, herr talman: Från Moderata samlingspartiets sida vill vi se familjepolitiken utifrån en helhetssyn. Man skall kunna leva på sin lön. Den borgerliga regeringens förslag med vårdnadsbidrag, avdragsrätt, tre års rätt för ledighet för barnomsorg, barnomsorgslagen och valfriheten, garantidagarna - alltihop detta är helheten. Om man rycker undan vissa viktiga delar då förvanskas helheten. Det är därför vi moderater i reservationer och i betänkandet, i de viktigaste delarna tillsammans med de andra borgerliga partierna, klart slår vakt om denna helhet. Vi menar att familjen är grunden i samhället. Föräldrarna vet bäst. Därför skall vi underlätta föräldraskapet, vi skall underlätta för familjerna. Det är i familjekretsen man känner trygghet och lycka. Det är där far och mor gläds när barnet föds, när man ser de första stegen som den lille tar, när man går på den första Luciafesten på dagis eller i skolan, när man är med på examen, när den unga mannen eller kvinnan, barnet, får det första arbetet. Den gemensamma nämnaren är föräldrarnas stolthet över barnen. Samtidigt är vi så olika. Därför är det viktigt att ta vara på och respektera olikheten. I familjen finns också beroendet och ansvaret. Det är det känslomässiga, ekonomiska och det nödvändiga beroendet, herr talman, för att familjen skall kunna hålla samman och fungera. Detta gäller inte minst i för familjen svåra tider. Herr talman! Vi får aldrig det goda samhället om vi inte uppvärderar den lilla världen där familjen utgör den viktigaste beståndsdelen. Från moderat utgångspunkt är det vår förhoppning att det inte skall behöva dröja så länge förrän valfrihetsambitionen och rättvisan åter får ta plats i kanslihus och socialdepartement. Herr talman! Med det anförda ber jag att än en gång få upprepa mitt yrkande från inledningen av mitt anförande.

Herr talman! Dagens debatt om vårdnadsbidraget, garantidagarna och enskild barnomsorg enligt socialutskottets betänkande nr 8 gäller idéer om rättvisa och valfrihet. Idén om rättvisa gäller t.ex. om barn skall behandlas lika, om försörjningsbörda och skattebärkraft skall betyda något eller ej i samhällets sätt att hantera frågorna. Det behöver knappast sägas att detta gäller hur vi behandlar människor, små och stora, inte i första hand institutioner, system eller administration. Herr talman! Låt mig först yrka bifall till de reservationer där Centerns representant finns med, nämligen nr 1, 2, 3, 4 och 6. Centerns familjepolitik betyder mer av likabehandling av barn. Vårdnadsbidraget ger ju visst stöd även till den som inte utnyttjar samhällets stöd i form av t.ex. kommunal barnomsorg. Socialdemokraterna vill med denna jämförelse öka orättvisorna och avskaffa vårdnadsbidraget. Centern anser att försörjningsbördan skall beaktas i familjepolitiken. Därför slår vi vakt om flerbarnstillägget och barnbidraget. Socialdemokraterna tycker tydligen tvärtom. Centern anser att familjestödet skall ta hänsyn till inkomstsituationen och därmed skattebärkraft. Det beskattade vårdnadsbidraget är ett exempel på detta. Socialdemokraterna tycker uppenbarligen tvärtom. Idén om valfrihet gäller om huruvida småbarnsföräldrar skall få ekonomiska förutsättningar för att bestämma mer själva eller inte. Centern anser att småbarnsföräldrar är bäst på att själva bestämma om sina barns vård och omsorg. Socialdemokraterna anser uppenbarligen att stat och kommun gör det bättre. Socialdemokraterna anser dessutom att barn skall vara en lönsam affär, i varje fall första tiden. Därför skall den som har ett välbetalt jobb få tio gånger mer än den som inte har något jobb eller studerar. Det betyder att föräldrar som skaffar sig barn sent i livscykeln premieras, likaså fulltidsarbetande tvåförsörjarfamiljer. Så blir orättvisa och begränsad valfrihet särskilt tydlig. Centern står för motsatsen till dessa idéer. Det har inget som helst att göra med om vi skulle nedvärdera den offentliga barnomsorgen. Tvärtom! Där gör många människor stora insatser. Nej, det handlar om principen, den ideologiska skillnaden. Målet för Centerns familjepolitik är ett samhälle där föräldrarna tar sig tid att vara med sina barn så att de kan fullfölja sitt ansvar för barnens uppväxt och fostran. Det är för övrigt ett debattämne som är högaktuellt - som vi för övrigt kunde höra i det förra inlägget. För att kunna uppnå detta mål måste föräldrarna ges ett rimligt ekonomiskt stöd. För Centern är det självklart att alla barn skall få en lika andel av statens stöd. Där skall vårdnadsbidraget betraktas som ett steg på vägen, inte en ändhållplats. Samhällets stöd till barnfamiljerna måste läggas om så att grundtryggheten ökar och så att rättvisa och valfrihet ökar. Inte heller vi i Centern har någon outtömlig källa att ösa nya ekonomiska resurser ur. Statens finanser måste saneras. Men det måste ske med ett skydd för dem med de minsta marginalerna och genom en omläggning i riktning mot ökad grundtrygghet. Centern förordar i framtidsperspektivet en sammanslagning av de statliga familjestöden till ett system, ett beskattat barnkonto om ca 250 000 kr per barn. Vår familjepolitik ger totalt en besparing på ca 4,5 miljarder kronor i statsfinanserna, men med en betydligt högre fördelningspolitisk träffsäkerhet än de nu tilltänkta socialdemokratiska slagen mot barnfamiljerna. Finessen med Centerns förslag till barnkonto är att det är beskattat och därmed ger förhållandevis mer åt den som från början har ganska litet. Det motsvarar dagens föräldraförsäkring, vårdnadsersättning och barnbidrag för åldersgruppen. Familjerna kan därmed själva bestämma hur de vill fördela resurserna och ledigheten efter den egna situationen. Vår tanke är att uttag skall ske med lägst 2 000 kr i månaden under de sex barnåren. Den del som överstiger detta lägstauttag disponeras fritt av föräldrarna. Det innebär att den familj som så önskar skulle kunna lyfta drygt 10 000 kr per månad under ett år. Tidpunkten bestämmer barnfamiljerna själva. Herr talman! Hösten 1992 var vi några stycken som tvingades låsa in oss i Rosenbad för att hantera attackerna mot den svenska kronan. Det var efterbörden till Socialdemokraternas hantering av finansmarknaden under 80-talet och fram till hösten 1991. Nu vet vi att räkningen så här långt för de excesserna blev 60-70 miljarder kronor för staten och ungefär lika mycket för bankkunderna. Då skulle den dåvarande regeringen tvingas avstå från att genomföra vårdnadsbidraget. Det var ett socialdemokratiskt krav som snarare framställdes på ett ultimativt sätt. Så småningom, som vi minns, fick vi instämmanden från de mest brutala i Ny demokrati. Det hela lyckades inte, som bekant. Men det ser onekligen ut som en socialdemokratisk linje när bankskatt ställs mot sänkt barnbidrag. Det ser i varje fall ut som en tanke från samma bisarra tankevärld. Nåväl, nu har ju finansministern svurit sig fri. Han tycks ju fortfarande ha ett visst inflytande, även över familjepolitiken. Vi minns ju alla hans skarpa besparingsförslag - de fick plats på en halv A4-sida. Han förefaller numera ha skärpt sig. Barnfamiljerna behandlas som en privilegierad grupp, långt utöver vad väljarna fick veta innan de röstade fram en vänstermajoritet. Det är här det s.k. öppna mandatet kommer väl till pass. Så här löd det i ursprunglig version: "Vi begär fullmakt av svenska folket att under valperioden vidta de ytterligare åtgärder som kan krävas för att rädda Samma tanke som 1992. Barnfamiljerna skall rädda Sveriges ekonomi, inte bankerna. Nu fick inte Socialdemokraterna egen majoritet. Det är onekligen en hake. Dessutom kan "krävas" anses vara en något rund formulering. Hur vet man det nu efter två tre månader i regeringsställning när man inte visste det den 19 augusti, datumet på valmanifestet? Schyman och kompani röstade för Carlssonregeringen utan föregående förhandling. Så där kanske den moraliska förpliktelsen upplevs som en politisk förpliktelse. Majoriteten S-V som står bakom dagens betänkande ser ut som en början och inte ett slut. Vänstermajoritetens idéer är ju gemensamma - ökade orättvisor och begränsad valfrihet för barnfamiljerna. Samma andas barn är attacken på friskolorna och den integrerade skolbarnomsorgen. Hellre en ordentlig valfrihet för kommunerna än för barnfamiljerna! Eftersom den socialdemokratiska tankesmedjan uppenbarligen har mer i beredskap för barnfamiljerna än nu föreliggande proposition, vore det intressant om regeringens ansvariga statsråd berättade detta för barnfamiljerna och riksdagen. Helheten är ju nästan alltid mer intressant än detaljerna. De drygt 160 000 barnfamiljer som ansökt om och hittills fått vårdnadsbidrag är säkert intresserade av att få veta hur regeringen tänker ytterligare försvaga deras ekonomi. "Vi vill att Sverige åter blir ett land med utrymme för både rättvisa och omtanke." Så står det i Socialdemokraternas valmanifest. Förklara gärna hur ert familjepolitiska förslag medverkar till detta. Det skulle säkert uppskattas av barnfamiljerna.

Herr talman! Vi diskuterar i dag regeringens s.k. återställarproposition om vårdnadsbidraget, garantidagarna och enskild barnomsorg. Då vill jag först erinra om de utgångspunkter som Folkpartiet liberalerna haft då vi under förra mandatperioden fattade besluten om barnomsorgsgaranti, pappa/mammamånad, vårdnadsbidrag och den nya jämställdhetslagstiftningen samt rätten till tjänstledighet i samband med att man föder barn. Det främsta målet för Folkpartiet liberalernas familjepolitik är att alla barn skall få en bra start i livet. Familjepolitiken skall främja jämställdhet mellan män och kvinnor och ge förutsättningar för både män och kvinnor att förena förvärvsarbete och familj. Barnfamiljerna skall ha en stor frihet att själva forma sin vardag, t.ex. genom att kunna välja mellan olika former av barnomsorg. Familjepolitiken skall innebära att stat och kommun underlättar för föräldrarna att ta ansvar för sina barn, inte att stat och kommun skall överta det. Den framlagda propositionen innebär ju att man går tillbaka till att lägga makten hos kommunen, inte hos den enskilde. Detta är ett allvarligt steg tillbaka när det gäller människors valfrihet. Och det kommer tyvärr fler propositioner med samma inriktning som skall behandlas här i kammaren. Att utforma en familjepolitik som tillgodoser allas önskemål är svårt. De mål som vi vill uppnå är delvis motstridiga och de är dessutom många. För oss liberaler är följande mål utgångspunkter för vår politik - jag tänker inte räkna upp alla, eftersom vi kommer att ha en lång debatt i dag. Vi ser det som oerhört viktigt att föräldrarna delar på ansvaret för vården av barn, hem och familjens försörjning och att det ekonomiska stödet när barnen är små utformas så att även de som är etablerade på arbetsmarknaden - kvinnor såväl som män - har råd att stanna hemma något år och också har en trygghet att kunna komma tillbaka till sitt arbete. Det skall naturligtvis också finnas en förskola och en fritidsverksamhet för alla barn samt en fungerande deltidsförskola som alternativ. Vi har också på vårt program att föräldrarna själva med hjälp av barnomsorgspeng skall kunna välja den barnomsorg - kommunal eller enskild - som passar dem bäst. Det är intressant att Centern nu har kommit in på en idé om barnkonto, som vi i Folkpartiet liberalerna också har haft. Men enligt vår uppläggning kostar det en hel del pengar. Vi har dock funnit att i det budgetläge som Sverige har befunnit sig var det inte möjligt att driva den idén just vid det tillfället. Men vi kan kanske utveckla denna idé vidare. I vårt jämställdhetsprogram skriver vi om den jämställda familjen att jämställdhet är en positiv tillgång för familjen. Om båda föräldrarna aktivt kan engagera sig i barnens tillvaro får de en både manlig och kvinnlig förebild som står dem nära samt en mer mångsidig uppfostran och stimulans och en bättre stadga i tillvaron. Att ett delat ansvar för hem och barn ger en högre livskvalitet finns det också undersökningar som visar. Det finns många medelålders män som i dag beklagar att de inte kunde ägna mer tid åt sina barn när de var små. En tvåförsörjarfamilj är inte heller lika sårbar som en enförsörjarfamilj i händelse av sjukdom, dödsfall eller skilsmässa. En kvinna med god ekonomisk försörjning kan således ge barnen en bättre materiell levnadsstandard i de fall som fadern försvinner ur bilden än om hon skulle sakna en egen utkomstmöjlighet. Även om dagens pappor tar större praktisk del i arbetet med familjen än tidigare generationers pappor är det ändå långt kvar till full jämställdhet generellt sett. Det var därför som beslutet om pappa/mamma-månad under förra mandatperioden var så viktigt. Vår familjepolitik vägleds därför av principerna att båda föräldrarna måste ha en reell möjlighet att kombinera förvärvsarbete och föräldraskap. Det måste finnas en barnomsorg att tillgå i eller utanför hemmet för de föräldrar som vill förvärvsarbeta. Föräldrarna skall kunna välja den barnomsorgsform som de finner bäst för sitt barn. Det var därför som det var så viktigt med genomförandet av barnomsorgsgarantin och upphävandet av lex Pysslingen. Att det var viktigt med barnomsorgsgarantin kan vi nu se. En del kommuner har tyvärr svårt att leva upp till garantin. Men tänk om den inte funnits! Då misstänker jag att barnomsorgen hade halkat ner på prioriteringslistan. Dagens småbarnsföräldrar hade då varit ännu sämre ställda än vad en del är i dag. Vi tycker också att det är viktigt att trygghetssystemen är så utformade att det är ekonomiskt för småbarnsföräldrar att kunna förkorta sin arbetstid eller inte arbeta alls. Samtidigt måste förvärvsarbete alltid löna sig. Därför är det väldigt tillfredsställande att principerna för det nya pensionssystemet, som riksdagen har fattat beslut om, är så utformade att det alltid lönar sig att ha förvärvsarbetat. Rätten till tre års tjänstledighet blir en annan del i detta trygghetssystem, även om det skall erkännas att det har varit en kontroversiell fråga inom mitt eget parti. Vad en treårig tjänstledighet medför för en arbetsgivares beredvillighet att anställa unga personer är något som vi anser borde följas upp. Men vi tycker inte om att man inte ens prövar det hela. Barnomsorgsgarantin, pappa/mamma-månaden, vårdnadsbidraget liksom rätten till tjänstledighet under tre år infördes alltså under förra mandatperioden av de fyra regeringspartierna. Alla kanske inte prioriterade alla delar i paketet lika högt, men vi var överens om att detta var ett familjepolitiskt paket som förde utvecklingen klart framåt och medförde en större valfrihet för de enskilda familjerna samtidigt som det ökade tryggheten för småbarnsföräldrarna. Vi tyckte alltså att detta var mycket bra förslag som riksdagen sedan antog. När man inför den här typen av förändringar leder detta naturligtvis till att människor planerar sina liv under förutsättning att de politiska besluten står sig. Men nu kommer socialdemokraterna med sin återställarproposition, vilket åstadkommer stora problem för många småbarnsföräldrar. Och detta gör man innan man hunnit eller kunnat göra en utvärdering av vad de olika besluten fört med sig! Man har inte kunnat utvärdera vårdnadsbidraget. Det är nu en rad tyckanden som präglar debatten. Detta med kommunernas skyldighet att ge bidrag till enskilda förskolor, till enskilda fritidshem och till enskild integrerad skolbarnsomsorg har betytt så mycket för enskilda familjer och för personal inom barnomsorgen. Nu är dessa bidrag hotade. Detta är inte bra för de barn, de föräldrar och för den personal som det gäller. Jag har fått en rad redovisningar om vad det betyder för inte minst personal när man känner sig utvald av dem som söker denna personalgrupps tjänster. Det betyder mycket för det arbetsklimat som man arbetar under. Det bidrar till att man bjuder på sig själv och sin egen tid utan att titta så mycket på pengarna. Denna återställarproposition är naturligtvis inte heller bra för oss politiker. Sådana här snabba svängningar i politiken medför tyvärr att förtroendet för oss politiker minskar, ett förtroende som enligt Sören Holmbergs och andras undersökningar inte är så väldigt högt. Det enda som jag tycker är bra med behandlingen av detta ärende är att socialdemokraterna har lyssnat på oss och på de människor ute på fältet som har tagit upp frågan om garantidagarna. Det finns uppenbarligen föräldrar som, om de hade fått välja mellan vårdnadsbidrag och garantidagar, hade valt garantidagar om den möjligheten hade funnits. När återställarpropositionen lades fram kände man sig lurad. Nu skapas i alla fall möjligheten att ta ut garantidagar, visserligen utan ersättning av statsfinansiella skäl, men rätten till ledighet är - som jag ser det - viktigare än själva ersättningen. Denna rätt är ett stöd för föräldrarna att kunna ta ledigt när så behövs för att t.ex. skola in barn och vid högtider eller andra begivenheter i förskolan som man vill delta i. Då får man den rätt till ledighet som jag tycker är så värdefull. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2, 4 och 6 som är fogade till betänkandet.

Fru talman! Det råder ingen tvekan om att det här är en ideologisk fråga, även om man emellanåt försöker transponera om den till några debattnivåer. I december månad 1994 står vi här från den ickesocialistiska sidan och vädjar: Respektera föräldrarna, respektera föräldrarnas val och visa förtroende för att föräldrar väljer den omsorg för sina barn som de anser vara bäst för barnen och för föräldrarna själva. Är icke detta i sig helt fantastiskt att vi nådens år 1994 skall behöva stå här och vädja till en regering i Sverige om att respektera föräldrarnas val, att ha förtroende för att föräldrar klarar av att välja den omsorg som de tror är bäst för det finaste de har, nämligen deras egna barn? Jag tycker att det skulle vara ytterligt generande för en regering att så här dags på seklet avvisa detta, för det är vad man gör. Vi säger alla - det finns ingen skillnad i det avseendet från något partis sida - att alla barn är olika. Vi säger att alla människor är olika. Vi säger att varje individ skall respekteras. Men när barnomsorgen kommer på tal, då är vänsterblocket låst i gamla ideologiska funderingar och gammalt ideologiskt tänkande. Det är som om man satt fast i något slags ideologisk betong så fort vi talar om barnomsorgen. Det här är naturligtvis någonting som är besläktat med planekonomi, centralism och förmynderi, gammal unken social ingenjörskonst. Vi talar gärna i alla andra sammanhang om pluralism i vårt samhälle, och fattas bara annat. Det ordas ju om valfrihet från alla håll. Ingen vill väl säga i talarstolen: "Vi är emot valfrihet." Det säger man sig vilja ha. Då kan det inte vara annat än självklart att man står för det i ett demokratiskt samhälle. Men när barnomsorgen kommer på tal, då föses valfrihet och valmöjligheter bryskt åt sidan, då skall likriktning och förmynderi gälla. Då skall det klart utsägas att staten vet bäst, och då skall människor dirigeras. Fru talman! Jag tycker att det häckar en nedlåtandets attityd över vänsterblockets familjepolitik, och den attityden är förskräckande. Ni tror inte unga, moderna, utbildade och självständiga föräldrar om att kunna välja just den omsorg som är bäst för deras egna barn. Ni socialdemokrater har t.o.m. monopoliserat uttrycket barnomsorg. Det skall få gälla och användas enbart om den omsorg som kommun och institutioner och andra än föräldrarna beslutar över. Barnomsorgen skall byggas ut, heter det, och det är bra. Då är det alltid den omsorg som beslutas av politiker som gäller. Annan omsorg räknas inte. Barn skall ha tillgång till barnomsorg. Det skall vara hundraprocentig täckning - och det är självklart. Men det låter som om inget barn har omsorg om barnet inte finns med i kommunens barnomsorg. Detta, fru talman, är en hegemoni i tänkandet som i sig är mer än häpnadsväckande, rent upprörande. En nedlåtande attityd i ett samhälle som egentligen ständigt är beroende av föräldrars och hemmens stöd och förmåga att välja och bry sig om. Är det något vi vet i vårt samhälle i dag, är det att vi jämt och ständigt måste vädja till hemmen och föräldrar: Ta ert ansvar, skärp er uppsyn, gör vad ni kan, bry er om, ge tid, barnen har för liten möjlighet att identifiera sig med sin pappa och sin mamma, bry er mer om. När sedan moderna, utbildade och självständiga föräldrar vädjar om att de skall få möjlighet att träffa valet av omsorg själva, då träder förmynderiets bastion fram. Vi vet naturligtvis alla att barnomsorgsdebatten ofta transformeras till en jämställdhetsdebatt. Och då dras 50-talets hemmafrukomplexdebatt fram. Det sägs att kvinnor fjättras och föses till spisen, att de saknar möjligheter till personlighetsutveckling. Jag tycker att det är så dystert att förvärvsarbetet skall sättas mot vården av egna barn, att den som vårdar barn "förvärvsarbetar" och värderas först då man vårdar och ger omsorg åt andras barn. Anständighet och sanning kräver faktiskt att man slutar att orera om att moderna människor föses och fjättras. Det samhället har inte vi. Jag vet inte heller vilka människor det är som låter sig fösas och fjättras. Jag känner inte unga moderna föräldrar som låter sig fösas och fjättras. Under de senaste veckorna har vi kontaktats av massor av unga ytterligt medvetna, självständiga och klarsynta föräldrar som känner sig kränkta av att inte respekteras för att de vill ha vårdnadsbidraget kvar. Lev inte kvar i en sedan länge svunnen epok och framställ unga föräldrar, unga mammor i synnerhet, som viljelösa och lätta att manipulera! Jag hoppas att en hel del ytterligare - fler än jag - såg Siewert Öholms program "Svar direkt" om detta. Sällan har väl det politiska etablissemangets försvarare framstått i en mer tafatt och inskränkt dager än när de unga, rappa och medvetna kvinnorna ställde dem mot väggen och krävde respekt för sina ställningstaganden, sin syn och uppfattning. Så har barnomsorgsdebatten och vårdnadsbidraget blivit en ekonomisk fråga. Jag undrar om det möjligtvis var så att man tyckte att man hade alldeles för klent på fötter när man försökte göra den till en ideologisk fråga, som man gjorde i valrörelsen. Då gjorde man den till en ekonomisk fråga. Om Göran Persson och andra ledande socialdemokrater inte inser att barnomsorgslagen kommer att dra över kommunerna stora och nya kostnader om vårdnadsbidraget förbjuds, då är det fara å färde för dem som skall sköta Sveriges ekonomi. Vi vet redan i dag att Kommunförbundet vädjar: Vänta med att slopa vårdnadsbidraget. Så säger landets 286 kommuner i dag enligt en tidningsartikel, där det finns en lång rad underrubriker i vilka kommuner och Kommunförbundet vädjar: Dra inte bort vårdnadsbidraget. Det blir ingen besparing. Vad gör vi av rättviseaspekterna? Det har tagits upp här tidigare. Det bor föräldrar med småbarn i glesbygden som inte har någon möjlighet att nyttja en daghemsplats. Varför skall de ställas åt sidan och diskrimineras? Fru talman! Var så säker på att de här frågorna kommer tillbaka. Det kommer aldrig att gå i ett modernt svenskt samhälle att förbjuda småbarnsföräldrar att välja den typ av omsorg som de är övertygade om är bäst för deras barn. Till dess vi når dit, fru talman, tycker jag att det skall finnas en skammens rodnad på monopolisternas kinder.

Fru talman! Natten till den 28 september förliste passagerarfärjan MS Estonia under en storm på sin färd från Tallinn till Stockholm. Ombord fanns mer än 1 000 människor av vilka 137 kunde räddas till livet. Alla andra - svenskar, ester, letter, norrmän, danskar, finländare och medborgare från ytterligare 11 nationer - omkom i katastrofen. Bland dem fanns män, kvinnor och barn, unga och gamla, fäder och mödrar, söner och döttrar, makar och syskon. Där fanns hela familjer. För oss svenskar saknar färjekatastrofen motstycke i modern tid. Något liknande har vi inte varit med om. Den omedelbara reaktionen bland de flesta av oss, oavsett om vi hade anhöriga ombord eller inte, var att fartyget skulle bärgas och kropparna föras hem. Jag hörde själv till dem som hade denna uppfattning. Sedan dess har vi alla fått ytterligare kunskap om katastrofens dimensioner, konsekvenserna vid en bärgning och ett omhändertagande av de omkomna. Vi vet att det går att bärga MS Estonia och ta hand om de omkomna. Vi vet också att det är komplicerat, att det inte är riskfritt och att det tar lång tid att genomföra. Det mycket stora antalet omkomna i kombination med den långa tid en bärgning skulle ta har väckt en rad etiska frågor. Hur skall ett omhändertagande av de omkomna kunna ske på ett värdigt sätt? Hur reagerar de som skall arbeta med bärgning och identifiering? Vilka risker utsätts de för? Den personal som vid en bärgning eller omhändertagande via dykning skall utföra de nödvändiga uppgifterna kommer att utsättas för stora psykiska påfrestningar. Vi vet att alla omkomna inte kommer att återfinnas. Det kan inte uteslutas att en del kroppar inte kommer att kunna identifieras. Frågan om bärgning eller inte bärgning kan bedömas från olika utgångspunkter. Där finns alla de praktiska problemen och de etiska frågeställningarna, men där finns också enskilda människors önskemål. Anhöriga som var och en på sitt sätt sörjer sina nära. Anhöriga till omkomna i Sverige, Estland och de övriga länderna. Sammantaget innebär detta att det inte finns ett beslut som alla anser vara rätt. Regeringen har emellertid strävat efter ett så väl genomarbetat beslutsunderlag som möjligt. Konsekvenserna av en bärgning och omhändertagande via dykning har undersökts. Ett särskilt råd har övervägt de etiska frågeställningarna. Regeringen har sammanträffat med anhöriga med olika uppfattningar. Samråd har skett med de estniska och finska regeringarna, liksom med samtliga svenska riksdagspartier. Därför finns det nu ingen anledning att dröja med ett beslut. De anhöriga och alla andra har rätt till besked, även om det kommer att tas emot med förtvivlan av en del. Den svenska regeringens beslut är att passagerarfärjan MS Estonia med de omkomna skall förbli i havet. Bakom detta beslut finns en bred uppslutning från riksdagens partier. Den estniska regeringen fattar i dag motsvarande beslut. Platsen där MS Estonia förliste skall betraktas som en gravplats. För att säkerställa att gravfriden respekteras skall fartyget täckas över och särskilda åtgärder vidtas för att ge gravplatsen ett rättsligt skydd. Sjöfartsverket får i uppdrag att till regeringen skyndsamt lämna förslag om hur fartyget skall övertäckas och bevakas. Jag har tidigare redovisat att en bärgning i och för sig skulle vara tekniskt möjlig att genomföra. Likaså är det möjligt, om bärgning genomförs, att ta hand om och identifiera merparten av de omkomna. Det etiska rådet pekar i sin bedömning på att den tekniska utvecklingen i sig försätter oss i svåra valsituationer. Det är inte säkert att allt som kan göras alltid skall göras. Det är inte tekniken som skall styra gränsdragningen, utan etiska värderingar, skriver rådet, och avråder från bärgning av fartyg och kroppar. Detta är en uppfattning som regeringen delar. Regeringens beslut grundas också på hänsyn till den personal som skulle arbeta med omhändertagandet av kropparna. Det finns en gräns för vad som är rimligt att utsätta människor för. Av Sjöfartsverkets rapport framgår att de psykiska riskerna är stora och att arbetet med omhändertagandet av de omkomna troligen inte kan utföras utan att en del av den engagerade personalen utsätts för psykisk traumatisering. Denna uppfattning stöds av psykiatrisk expertis. Jag vill nu rikta mig direkt till de svenska offrens anhöriga. Jag vet att anhöriga som hoppats på en bärgning och att de omkomna skall tas upp kommer att bli djupt förtvivlade över det besked jag just lämnat. Många vill ha en grav att gå till och upplever inte att platsen för förlisningen någonsin kan bli något annat än en olycksplats. De känner inte att deras nära kan vila i frid på en plats och ett fartyg där de kämpat för sina liv. Detta känner jag stor respekt för. Bland de anhöriga i Sverige och Estland finns också de som inte vill att färjan bärgas eller att de omkomna skall tas upp. Deras önskan är att de omkomna skall få vila i frid på platsen. De ser i havet en grav för de sina. Dessa människor fruktar också att bärgning eller dykning innebär att sorgen försvåras för dem vars omkomna inte återfinns. Även detta är en uppfattning som skall respekteras. Vi måste alla ha respekt för att det finns olika uppfattningar om hur man kan möta sorgen. Det beslut regeringen nu fattat kommer att diskuteras lång tid framöver. Mitt tidigare uttalande för en bärgning kan ha skapat förväntningar som i dag inte infriats. Jag beklagar mycket djupt den besvikelse jag därmed kan ha orsakat en del av de anhöriga. Även om regeringen har fattat sitt beslut, återstår mycket arbete för att klarlägga katastrofens orsaker. Sjösäkerheten måste förbättras, formerna för information och stöd till anhöriga vid svåra olyckor måste ses över. Från regeringens och riksdagens sida kan vi bistå drabbade med olika former av praktisk hjälp, men det är bara som människor vi kan visa vårt deltagande och lämna vårt personliga stöd. Vi kommer aldrig att glömma natten den 28 september 1994. Vi kommer aldrig att glömma Estoniakatastrofens offer.

Fru talman! Natten, morgonen och dagen den 28 september är vi många som aldrig kommer att glömma - chocken, bestörtningen, sorgen, förtvivlan, ibland också vreden. Det finns ingen i Sverige, i Estland eller i Finland som kommer att kunna glömma detta. Jag har, liksom många i denna kammare här i dag, under lång tid av politisk verksamhet haft att hantera och ta ställning till många och även svåra frågor. Det ligger i det politiska ansvarstagandets natur. Men ingen har nog berört eller plågat mig så mycket som denna - om allt ändå hade gjorts för att förhindra en katastrof, om alla som kunde räddas verkligen kom att räddas, om allt det som möjligen kunde göras verkligen gjorts för att lindra den sorg och saknad som i grunden aldrig går att lindra. Omedelbart efter katastrofen sade också jag att stora ansträngningar skulle göras för att bärga de omkomna. Kanske inte hela fartyget, det trodde jag inte var möjligt. Men att man skulle göra stora ansträngningar för att se om det var möjligt att bärga de omkomna, det ansåg jag vara en moralisk förpliktelse. Liksom regeringen på sitt sätt och i samverkan har prövat har jag på mitt sätt prövat om detta är möjligt, om det är lämpligt. Min slutsats är densamma som statsministerns och regeringens. Jag tror inte att det är möjligt eller att det är lämpligt. Vi måste inse att det finns de som vi aldrig kommer att kunna finna och för vilka havet, oavsett hur stora våra ansträngningar än skulle bli, till slut alltid kommer att vara den sista viloplatsen. Att då börja ett arbete som aldrig kommer att kunna avslutas tror jag ytterst kommer att bli långt mer plågsamt än att i dag låta den havets frid som för evigt kommer att gälla vissa från början gälla alla. Vi vet alla - statsministern sade det också - att i denna fråga inte finns rätt eller fel, sanning eller osanning. Alla känner hjälplösheten och förtvivlan, alla plågas av det beslut som måste fattas. Ändå måste det fattas. Inget och ingen kan göra katastrofen ogjord. Vi har under senare år vant oss vid att se Östersjön som det hav som förenar svenskar, ester, finländare och många andra i glädje och i framtidstro. Sedan den 28 september förenar det oss också i sorg. Under kommande år är det min innerliga förhoppning att det skall förena oss också i respekten för dem som i dess djup fått sin sista vila.

Fru talman! I dag skall vi bland andra frågor besluta om att vårdnadsbidraget upphävs och att följdändringar görs i andra lagar som ändrades i samband med att vårdnadsbidraget infördes. Vi skall också fatta beslut om att återinföra de s.k. 1994. Därmed får föräldrarna tillbaka det lagstöd gentemot arbetsgivarna som de behöver för att få ledigt från arbetet när barnen behöver det. Det kan vara vid s.k. klämdagar, inskolningsdagar, Luciafirande, när dagis är stängt eller när dagmamman skall vara ledig. Vi avser också att återge kommunerna rätten att planera sin barnomsorg. Vi föreslår att kommunernas skyldighet att ge bidrag till enskild barnomsorg upphävs. Kommunerna skall i stället efter egen bedömning avgöra om de skall lämna bidrag till enskild verksamhet. Fru talman! Den socialdemokratiska inställningen till vårdnadsbidrag är känd. Vårdnadsbidrag går helt på tvärs mot den socialdemokratiska familjepolitiken och riktar sin udd mot barnomsorgen och kvinnors rätt till arbete och jämställda levnadsvillkor. Vi anser att en aktiv familjepolitik skall vara bra för alla barn och ge familjerna valfrihet. Den skall ge de mammor och pappor som vill kombinera föräldraskap med förvärvsarbete möjlighet att göra det. Den skall ge alla barn tillgång till bra barnomsorg. Fru talman! Min avsikt var inte att här i dag upprepa de socialdemokratiska invändningarna mot vårdnadsbidraget. Men efter att ha tagit del av den senaste tidens debatt vill jag ta upp några synpunkter. I dessa ekonomiskt kärva tider säger sig många debattörer värna samhällsekonomin. Många borgerliga företrädare hävdar att vårdnadsbidraget är samhällsekonomiskt lönsamt, och de pekar på att en daghemsplats kostar mer än vårdnadsbidraget. De glömmer att nämna att de som använder barnomsorg också förvärvsarbetar och betalar skatt. Tror verkligen dessa debattörer att det är mer lönsamt för samhället om människor inte förvärvsarbetar? När det gäller frågan om samhället gör en ekonomisk vinst eller inte genom barnomsorgsverksamheten har Kommunförbundets undersökningar visat att barnomsorgen är samhällsekonomiskt lönsam. Detta var för övrigt något som den borgerliga regeringens socialminister Bengt Westerberg ofta hänvisade till. Borgerliga debattörer har också påstått att ingen missgynnas av vårdnadsbidraget. Sanningen är att vårdnadsbidraget missgynnar ensamstående mödrar. De kan inte byta lönen mot vårdnadsbidrag på 2 000 kronor före skatt. De måste som regel arbeta minst 75 % för att klara sin försörjning. De anlitar barnomsorg med offentligt stöd, t.ex. dagmamma, kommunalt dagis, kooperativt dagis, dagis med alternativ pedagogik, föreningsdrivet dagis, privat dagis etc. Det betyder att de får noll kronor i vårdnadsbidrag. De blev dessutom av med sina 90 garantidagar. De får via sina skatt betala vårdnadsbidraget för dem som har råd att stanna hemma eller till dem som har råd att anställa en barnflicka privat. Om den borgerliga regeringen verkligen hade varit ute efter att ge barnfamiljerna ökat ekonomiskt stöd, hade de kunnat använda de kanaler som redan fanns. De hade kunnat öka antalet garantidagar. De hade kunnat höja barnbidragen. De hade kunnat bygga ut föräldraförsäkringen. Då hade man dessutom sluppit vårdnadsbidragets byråkratikostnader på 73,8 miljoner kronor per år. Men det var inte att ge barnfamiljerna ökat ekonomiskt stöd som var den borgerliga regeringens avsikt. De ville åstadkomma ett systemskifte i familjepolitiken. På detta sätt hoppades de kunna minska kostnaderna för barnomsorgen. Detta slår mot jämställdheten. Kvinnorna som väljer att stanna hemma blir beroende av männens inkomster och kan få svårare att få fotfäste på arbetsmarknaden. Fru talman! Utskottets majoritet tillstyrker regeringens förslag att avskaffa vårdnadsbidraget och återinföra garantidagarna. Utskottet anser också att vårdnadsbidraget skall avräknas mot garantidagarna, så att det inte skall gå att erhålla både vårdnadsbidrag och ersättning för garantidagar. Däremot anser vi att den möjlighet som garantidagarna ger till flexibel ledighet har ett mycket stort värde för föräldrarna. Vi anser därför att övergångsbestämmelserna skall ändras så att föräldrarna skall kunna ta ut garantidagar utan ersättning och därmed erhålla rätt till ledighet i motsvarande mån. Vi anser att rätten till ledighet från arbetet i samband med barnafödande skall återgå till 18 månader. Men för att underlätta planeringen för berörda familjer föreslår vi att ikraftträdandet av lagändringen flyttas fram till den 1 juli 1995. Övriga lagändringar till följd av beslutet att avskaffa vårdnadsbidraget tillstyrks av utskottsmajoriteten. Fru talman! Den 17 december 1993 fattade riksdagen beslut om en barnomsorgslag som medförde en skyldighet för kommunerna att se till att alla barn får den barnomsorg som de har behov av. Det tycker vi socialdemokrater är mycket bra. Felet med lagregleringen var dock att kommunernas skyldighet att erbjuda alla barn barnomsorg knöts samman med ett förslag som helt tog ifrån kommunerna möjligheten att planera och ansvara för omsorgen och att bestämma hur resurserna skulle användas. Lagändringen innebar att kommunerna skulle tvingas ge bidrag till enskilda barnstugor, även om de hade full behovstäckning inom kommunen och även om de tvingades skära hårt i den barnomsorg som fanns. Hade den enskilda barnstugan personal och lämpliga lokaler, skulle kommunen bevilja tillstånd och ge bidrag. Inget avseende skulle med andra ord fästas vid om det fanns behov av barnstugan eller inte. Denna del av lagregleringen röstade vi socialdemokrater emot. Vi anser det självklart att kommunen skall ha rätt och möjlighet att planera barnomsorgen inom den egna kommunen. I tider av begränsade resurser och nedskärningar är det särskilt viktigt att göra rättvisa prioriteringar och att hushålla med resurserna. Fru talman! Utskottsmajoriteten tillstyrker att kommunernas skyldighet att ge bidrag till enskild barnomsorg upphävs. Därmed får kommunerna tillbaka rätten och möjligheten att planera och ansvara för barnomsorgen. Den fria etableringsrätten försvinner. Fru talman! Vi socialdemokrater vill även i ekonomiskt kärva tider sätta barnens levnadsvillkor i främsta rummet. Alla barn skall ha rätt till en trygg uppväxtmiljö. Den främsta uppgiften för oss politiker är att nu komma till rätta med arbetslösheten. Förvärvsarbete är den faktor som har störst betydelse för familjernas ekonomi och därmed för barnens situation. Den socialdemokratiska familjepolitiken med föräldraförsäkring, barnbidrag och god barnomsorg har utformats för att ge alla barn rätt till en trygg miljö. Den har utformats så att både mammor och pappor som vill skall kunna kombinera föräldraskap och förvärvsarbete.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

Fru talman! Den borgerliga regeringen lyckades på sluttampen av sin regeringstid enas om ett vårdnadsbidrag för barn i åldern 1-3 år. Jag skall strax beröra de olika argumenten mot vårdnadsbidraget som vi socialdemokrater och flera med oss brukar framföra. Jag vill inledningsvis ändå påtala det häpnadsväckande i att en regering som var medveten om ett skenande underskott i statens finanser beslutar sig för att införa en ny och mycket kostsam reform som efterfrågats av få. Trots att reformen var kostsam var det ändå fråga om nålpengar till dem oftast redan tidigare hemmavarande kvinnor som fick del av reformen. Dessutom var systemet så konstruerat att den som verkligen var hemma och tog hand om sina barn som mest fick behålla ca 1 600 kr efter skatt. Den som hade en barnflicka anställd fick däremot i praktiken behålla hela vårdnadsbidraget, eftersom det var förenat med en avdragsrätt för styrkta barnomsorgskostnader. Bäst utbyte av vårdnadsbidraget fick alltså den som inte själv var hemma hos sina barn utan överlät detta på en annan person. När jag har funderat över vårdnadsbidraget har jag utgått från att meningen var att det skulle vara tvärtom. Förespråkarna för vårdnadsbidraget brukar framhålla att vårdnadsbidraget ökar valfriheten. Jag frågar mig: För vem? Vilken valfrihet får en ensamstående mamma genom ett vårdnadsbidrag på 1 600 kr? Hon måste i praktiken förvärvsarbeta för att försörja sig och sitt barn. För att göra det måste hon ha tillgång till en bra barnomsorg som, om hon skall ha råd med den, finansieras av samhället. Men om hon har en sådan barnomsorg får hon inte med den konstruktion som stödet har, något vårdnadsbidrag. Hon kan inte ens förkorta sin arbetsdag från åtta till sex timmar, eftersom barnomsorg mer än 30 timmar per vecka innebär att inget vårdnadsbidrag lämnas. Ökar valfriheten för den förvärvsarbetande kvinna som är gift eller sambo? Ingen kan få mig att tro att ett vårdnadsbidrag på 1 600 kr per månad är något alternativ till en normal förvärvsinkomst som i praktiken uppgår till det mångdubbla. Inte heller hon kan för övrigt förkorta sin arbetstid från åtta till sex timmar. Nej, valfrihet ger vårdnadsbidraget bara den som redan har valfrihet. Vårdnadsbidraget gynnar främst de familjer där mannen är högavlönad och där kvinnan därför redan har möjlighet att vara hemma, och så förstås de familjer som har ekonomiska möjligheter och lust att anställa hemhjälp. Fru talman! Göte Jonsson och Alf Svensson talade mycket om familjen. Jag förmodar att de inte menar bara den familj som består av mamma, pappa, barn, med mamma hemma. Ingen ifrågasätter att det vi gör i familjen för våra barn tillhör det viktigaste i livet. Det kan också vara ett svar och en hälsning till Lena och Madelèn. Det gäller för dem och för alla andra, också dem som väljer eller måste förvärvsarbeta, att det vi gör för våra barn är det värdefullaste vi gör. Det är i själva verket prislöst. Det är alltså inte värdet av det som görs för barnen som mäts i om det finns ett vårdnadsbidrag eller inte. Jag tycker att det är en svår fråga att avgöra om man skall ha ersättning för det värdefullaste man gör för sina nära och kära. Det är inte självklart. Men om man skall ha ersättning bör den vara rejäl. Annars blir det en kvinnofälla. Manssamhället har alltid gillat nålpengar. Då slipper de, männen, och så tycker de dessutom att de har gott samvete. Vårdnadsbidraget är alltså ett hot mot den jämställdhet som vi trots allt har uppnått i Sverige. På jämställdhetens nuvarande ståndpunkt riskerar också långa tjänstledighetstider att hota utvecklingen. Om man gör en längre tids uppehåll i sitt förvärvsarbete - tre år, eller troligare 5-6 år, eftersom en mycket hög andel väljer att skaffa barn med kort mellanrum - är det svårare att återgå till tidigare arbetsuppgifter. Arbetslivet förändras så snabbt att tidigare utbildning och yrkeskunskaper under den tiden till stora delar har blivit inaktuella. Det är inte bara ett problem för dem som skall gå tillbaka till sitt arbete utan i hög grad också för de arbetsgivare som under tiden har skolat in en ny medarbetare, som kanske måste lämna sitt arbete. Det har förvånat mig att de borgerliga partier som så ofta brukar gå arbetsgivarnas ärenden verkligen har varit beredda att medverka till detta. Kan det tänkas bero på att vårdnadsbidrag och långa tjänstledigheter för småbarnsmammor riskerar att helt befria arbetsgivarna från att behöva ta hänsyn till att vissa anställda har småbarn som kräver viss hänsyn i arbetslivet? Det finns starka skäl att stödja föräldrarna under de första viktiga åren. Men då skall det vara ett stöd som verkligen ger valfrihet. Föräldraförsäkringen fyller den funktionen på ett sätt som är helt överlägset vårdnadsbidraget. Hade det ekonomiska läget varit ett annat hade vi byggt ut föräldraförsäkringen ytterligare. Även om det inte nu är möjligt så finns målsättningen kvar. Jag hoppas att vi skall kunna förverkliga det så småningom. Men nu är den stora uppgiften att sanera statsfinanserna. Av de reaktioner att döma som vi på Socialdepartementet har fått på förslaget att från garantidagarna räkna av uppburet vårdnadsbidrag är det uppenbart att garantidagarna är viktiga för föräldrarna. De är viktiga främst i den meningen att de ger rätt till ledighet från arbetet. Det var också det främsta skälet till att vi har föreslagit att de skall återinföras. Jag är glad att utskottet dessutom har hittat en praktisk och rimlig lösning som gör att föräldrarna inte går miste om denna sin rätt till ledighet. En annan viktig del i det utskottsbetänkande som behandlas i kammaren i dag gäller den s.k. barnomsorgslagen, som ju rätteligen är en del av socialtjänstlagen. Det förslag till lydelse av 18 § som var avsedd att träda i kraft den 1 januari 1995 innebar att kommunen i själva verket skulle fungera som betalningsförmedlare av skattemedel till enskilda verksamheter. Vi accepterar enskilda verksamheter. Vi tror att de kan berika barnomsorgen och bidra till en positiv utveckling. Men vi kan inte acceptera att kommunen genom en absolut skyldighet att ge bidrag till enskild barnomsorg i praktiken fråntas möjligheterna att planera och ansvara för verksamheten. Det är min och regeringens uppfattning att det är kommunerna som måste ha det övergripande och totala ansvaret för planering, kostnadsutveckling och inte minst tillsyn av kvalitet i hela den offentligt finansierade barnomsorgen. Utskottet delar glädjande nog denna vår uppfattning. Det beslut som riksdagen nu skall fatta med anledning av socialutskottets betänkande nr 8 innebär att vi återgår till en familjepolitik som för familjerna ger verklig rättvisa och valfrihet samtidigt som besluten medverkar till saneringen av Sveriges ekonomi. Många förslag som måste läggas fram framöver riskerar att kännas smärtsamma långt in i hjärterötterna, men dit hör inte det här förslaget.

Fru talman! Först vill jag ställa en följdfråga med anledning av att statsrådet påstår att det är de högavlönade som tjänar på vårdnadsbidraget. Jag efterlyste sakliga uppgifter på detta. Det står i propositionen. Vilken statistik över de 170 000 vårdnadsbidrag som har begärts har statsrådet som bevisar att så verkligen är fallet? Är det 170 000 högavlönade som har begärt vårdnadsbidrag? Vi är vana vid att propositioner är väl underbyggda. Om departementet går ut med en sådan uppgift har vi också rätt att kräva sakligt underlag, och inte tyckande, från Socialdepartementet. Frågan om valfrihet för vem har ställts av socialdemokratiska politiker sedan flera år tillbaka när den verkliga valfriheten har diskuterats. Dess bättre är det inte vi politiker som skall bestämma vad som är valfrihet. Det är de föräldrar och de familjer som får möjlighet att välja som också skall bestämma. Men så mycket har inte socialdemokratiska politiker lärt sig. Ni återkommer med resonemangen om en jämlikhetsfälla osv. Hur tror ni det känns för de unga kvinnor som nu har valt vårdnadsbidrag när ni för detta resonemang? Det är ett mycket märkligt sätt att agera när man ifrån riksdagens talarstol vill dirigera vad som är valfrihet och jämställdhet. Det går stick i stäv med vad en mycket stor del unga mödrar anser vara jämställdhet och valfrihet. Så säger statsrådet att meningen med vårdnadsbidraget var att man skulle stanna hemma, men det har visat att man inte har gjort det. Det var inte alls meningen med vårdnadsbidraget. Nog borde man ha rätt att kräva att statsrådet har läst på motiven till vårdnadsbidragen så pass mycket att statsrådet har begripit att det inte var ett krav för att få vårdnadsbidrag att man stannar hemma? Det var också en möjlighet att välja annan form av barnomsorg än den institutionella. Det ligger också inom ramen för den enskilda familjens rätt att bedöma i varje enskilt fall. Nu slopar ni allt detta. Och argumenten är de samma. Det är de gamla klyschorna att det är politikerna i kommunen som vet bättre än föräldrarna vad som är bra för barnen. I nästa replik vill jag ha ett klart besked om var det statistiska underlaget finns för att det är höginkomsttagare som har begärt att få kvittera ut vårdnadsbidraget.